Fru talman! I skatteutskottets betänkande 1984/85:2 behandlas en rad motionsyrkanden som alla avser företagsskattefrågor. Flertalet av dessa har tidigare varit föremål för behandling här i riksdagen. I reservation 3, som är en ren folkpartireservation, uttalar vi att yrkandet i folkpartiets partimotion 1983/84:909 om en på sikt avskaffad bolagsskatt bör bifallas. Denna fråga hör nära samman med och behandlades också tillsammans med nivån på högsta tillåtna lagernedskrivning förra hösten. Folkpartiet biträdde då — med ett undantag — förslaget att begränsa företagens möjligheter till lagernedskrivning samtidigt som bolagsskatten sänktes i motsvarande utsträckning. Det undantag vi ville göra gällde de företag som inte fick del av någon skattelindring i samband med omläggningen, främst handelsbolag och enskilda firmor. Vi står fortfarande fast vid vår uppfattning från förra hösten då det gäller de senast nämnda företagstyperna. Jag hänvisar i detta sammanhang till det särskilda yttrandet nr 2. Däremot vill vi från folkpartiets sida, som jag nyss nämnde, på sikt avskaffa bolagsskatten helt, vilket innebär att dubbelbeskattningen på aktieutdelningar avskaffas. Ett annat starkt skäl för att avskaffa bolagsskatten är att vi vill öka kapitalets rörlighet. Dagens skatteregler innebär ju att kapitalet låses fast i företag som traditionellt varit lönsamma men vilkas verksamhet inte längre har lika goda framtidsutsikter. Detta gäller bl.a. upplåsning i t.ex. varulager. Det är i sådana fall viktigt att skattereglerna inte som nu är fallet låser fast kapitalet vid den skrumpnande verksamheten, utan att kapitalet i stället utan hinder kan söka sig till nya verksamheter som har framtiden för sig. Det förslag — den s.k. staketmodellen — som företagsskatteutredningen nyss presenterat och som nu befinner sig på remiss bygger ju bl.a. på denna princip. Folkpartiet anser att den här principen bör vara genomgående för all företagsverksamhet oavsett bransch, storlek på företag eller företagsform. Självfallet avvisar vi därför förslag om återgång till tidigare skattesats för bolagsskatten. Sådana förslag är till hinder för utvecklingen, menar vi, av ett slagkraftigt svenskt näringsliv. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Jag har sagt det tidigare från denna talarstol, men jag finner skäl att upprepa det. Inget land har i längden råd med ett skattesystem som tvingar dess mest framgångsrika medborgare, idrottsstjärnor eller andra, att bosätta sig utanför landets gränser. Den utredning som begärs i motion 1983/84:305 bör därför komma till stånd. Syftet bör vara att finna en lösning som möjliggör att alla svenskar kan bo kvar här i landet även om de skulle råka få mycket höga inkomster under kortare perioder av sitt liv. Det är ur alla synpunkter till gagn för vårt land. Jag yrkar således bifall till reservation 5. I detta betänkande behandlas också en rad motioner om lika och rättvis behandling av egenföretagare och t.ex. rörelseidkare som driver aktiebolag i fråga om rätten till avdrag för pensionspremier och s.k. kompanjonsförsäkringar. Dessa frågor bör snarast bringas till en rättvis lösning, och jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 7. De fackliga organisationerna såväl på löntagarsidan som på arbetsgivarsidan spelar betydelsefulla roller i vårt ekonomiska system. Det är därför oerhört viktigt att maktbalansen mellan löntagarsidan och arbetsgivarsidan inte rubbas genom olikformigheter i beskattning eller i förmåner från statens sida. Folkpartiet har av denna anledning motsatt sig den nu införda skattereduktionen för fackföreningsavgifter ända sedan den infördes. För att neutrala regler skall erhållas bör regeringen omedelbart uppta det utredningsarbete som den tidigare regeringen påbörjade. I det syftet yrkar jag bifall till reservation 8. Samtliga borgerliga partier har i olika motioner framfört krav på ett återinförande av forskningsoch utvecklingsavdraget. Regeringen vidtog ju efter maktskiftet 1982 den något förbryllande åtgärden att först permanenta forskningsoch utvecklingsavdraget för att året därpå avskaffa det. Som jag redan i inledningen framhöll ser vi det som väsentligt att företagen utan statens inblandning kan använda genererat vinstkapital för satsningar som man bedömer har framtiden för sig. På samma sätt bör forskningsoch utvecklingsarbete bedrivas med inriktning som bestäms av företagens exklusiva insikter om var satsningarna bör sättas in. Regeringens politik förrycker och byråkratiserar företagens insatser till men för både det industriella framåtskridandet och sysselsättningen. I reservation 9 krävs ett återinförande av forskningsoch utvecklingsavdraget, och jag yrkar bifall till denna reservation. Att förmögenhetsbeskatta i företagen arbetande kapital leder också till att sysselsättningen hämmas i stället för att den borde främjas. Speciellt hårt slår förmögenhetsskatten mot mindre och medelstora företag. Från folkpartiets sida upprepar vi därför kravet att förmögenhetsskatten på i företaget arbetande kapital tas bort för denna kategori företag. Vi menar att regeringen bör lägga fram förslag som kan gälla fr.o.m. 1986 års taxering. Jag yrkar således bifall till reservation 11. Jag kan också med instämmande i vad som tidigare har sagts här då det gäller reservationerna 10, 12 och 14 yrka bifall till dessa. Låt mig sedan ta upp en motion som jag tillsammans med Kerstin Ekman har lämnat. Det är motion 1983/84:1133. I den motionen påpekar vi att företagare som bor i en kommun och driver rörelse i en annan kommun ofta missgynnas av de skattebestämmelser som gäller. Det är ju så att avdrag för underskott i boendet får kvittas endast kommunalt. Kommunalt avdrag får göras endast mot inkomst i hemortskommunen, medan inkomsten på rörelsen skall deklareras och beskattas i den kommun där rörelsen bedrivs. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till företagsskattekommitténs förslag, den s.k. staketmodellen, vilket man f. ö. gör i en mängd olika avseenden då det gäller rättvisefrågor. Det ger mig anledning att säga att jag med stort intresse ser fram emot den proposition som skall komma med anledning av denna utredning. Utredningen är ju hittills inte förankrad i någon partigrupp. Den är ute på remiss, men utskottsmajoritetens benägenhet att lösa alla de rättviseproblem och andra problem på företagsbeskattningens område som behandlas i det här betänkandet gör att jag nu har en viss förhoppning. Jag ser som sagt verkligen fram emot den proposition som kommer. Den blir en test på vad regeringen vill åstadkomma för att underlätta för de mindre företagen.

Fru talman! Beskattningen av olika verksamheter i Sverige är ytterligt sned. Spekulation och s.k. snabba klipp beskattas mycket lågt eller inte alls, medan människors arbete beskattas hårt. Detta är en otillfredsställande skattepolitik. Den svenska företagsbeskattningen anses vara en av de lindrigaste — eller liberalaste, om man så vill — i hela den industrialiserade västvärlden. Även USA, som så många borgerliga företrädare alltid framhåller som ett lysande exempel på skatteområdet, har ett betydligt hårdare företagsbeskattningssystem än vi har här i Sverige. Inkomstbeskattningen i Sverige däremot är förhållandevis hög för arbetsinkomster, samtidigt som inkomster till följd av spekulation m.m. i praktiken inte beskattas speciellt mycket eller t.o.m. i vissa fall med noll. Vidare är beskattningen av förmögenheter, som i dagens samhälle ofta tillkommit eller väsentligt ökat genom spekulation, mycket låg i förhållande till förmögenheternas storlek eller reala ökning. Detta är visserligen en förenklad men ändå fullt användbar schematisk bild av vårt skattesystem och av hur illa det slår. De som definitivt drabbas hårdast är de som arbetar på vanligt hederligt sätt för att försörja sig. Samtidigt lever andra med andra metoder gott på dessa arbetande och — i de flesta fall — lojala samhällsgrupper. De försörjer sig med hjälp av andra metoder. En rad exempel härpå skulle kunna föras fram, men jag skall denna gång avstå från en sådan exposé. Det finns inslag i det nuvarande företagsbeskattningssystemet som det kan vara anledning att se över. Det är vi medvetna om. Bl. a. gäller det skillnaden i vad kapital användes till och hur det i dessa sammanhang beskattas. Enligt de nuvarande reglerna beskattas direkt produktiva och härigenom arbetsskapande kapitalinvesteringar på liknande sätt som det kapital som nyttjas till spekulation i s.k. värdepapper. Det finns alltså anledning att diskutera ett beskattningssystem som i högre grad drabbar den finansiella sektorn än den producerande delen av näringslivet. Den diskussionen får dock anstå till ett senare tillfälle, när bl.a. företagsskattekommitténs delbetänkande har remissbehandlats. Vad som däremot framstår som angeläget i nuläget är att inom ramen för det befintliga företagsskattesystemet skärpa vissa delar av detsamma. Jag avser då dels en höjning av bolagsskatten, dels ett slopande av rätten till avdrag för s.k. representation. Den utveckling som ägt rum under senare år med ständigt ökade bolagsvinster måste också enligt vpk:s mening resultera i en högre beskattning av dessa vinster. Det finns företag som visar upp vinster i miljardklassen bara på delårsrapporter, samtidigt som de arbetande för åttonde året i rad ser sina reala arbetsinkomster minska i värde. Det har under det senaste decenniet skett väsentliga förmögenhetsförskjutningar. Inflationen har skapat värdestegringar på flera hundratals miljarder kronor för de stora förmögenhetsägarna. Löneandelen av produk tionen har minskat kraftigt. Det har skett en övervältring av inkomster från reallöner till profiter och bolagsvinster. Som ett led i ett större skattesammanhang föreslår därför vänsterpartiet kommunisterna att bolagsskatten höjs till 50 26, dvs. till den skattesats som socialdemokraterna var överens med oss om för några år sedan. Vidare föreslår vi återigen ett slopande av rätten till avdrag för s.k. representation. Vi anser det — för att vara litet lustig — osmakligt” att vissa av överklassens representanter skall äta middagar på i stort sett skattebetalarnas bekostnad. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpbk-motionerna.

Fru talman! I betänkandet nr 2 har skatteutskottet sammanfört flera motioner som har det gemensamt att de handlar om skatteregler för olika slag av näringsverksamhet. Ett flertal av reservationerna rör frågor som vi tidigare vid åtskilliga tillfällen har debatterat, och således finns det anledning för mig att vara relativt kortfattad. Jag vill börja med reservationerna 1, 2 och 3, som gäller begränsning av lagernedskrivning och sänkning av bolagsskatten. Jag tycker det är en märklig ordning som de borgerliga kräver, nämligen att riksdagen nu skall göra ändringar i en lagstiftning som träder i kraft först fr.o.m. 1985 års taxering. Utskottsmajoriteten menar att en eventuell omprövning bör vänta tills erfarenheterna av de nya bestämmelserna i deras praktiska tillämpning kan redovisas. Här har vi olika uppfattningar, och utskottsmajoriteten finner icke skäl att ändra på riksdagens beslut, som fattades så sent som vid förra riksmötet. Detta gäller också folkpartiets yrkande om en successiv avveckling av bolagsskatten och vpk:s yrkande om en skärpning av samma skatt. Reservation 4 gäller också en nyligen behandlad fråga vid förra riksmötet. Efter den föregående behandlingen av frågan om ett fribelopp vid beräkning av egenföretagares egenavgifter har företagsskattekommittén avlämnat ett delbetänkande i form av ett förslag om en modell för beskattning av enskilt bedriven näringsverksamhet. Betänkandet, med den modell som benämns staketmetoden, har nu i höst överlämnats till finansministern och därefter utsänts för en bred remissomgång. Under pågående remissbehandling finner utskottsmajoriteten att det ej finns anledning att föregripa remissinstansernas synpunkter. Låt oss invänta dessa värdefulla synpunkter. Reservationerna 5, 6 och 7 behandlar fondavsättningar och försäkringspremier för egenföretagare. Dessa frågor är också föremål för företagsskatteutredningens prövning och kommer således att senare få prövas av riksdagen, varför jag icke finner skäl att närmare argumentera mot reservationerna. reservation är föranledd av att riksdagen under våren 1983 införde en skattereduktion för fackföreningsavgifter. Jag tycker det var ett riktigt beslut, så till vida att det åstadkommer en större likställighet i beskattningshänseende mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas medlemsavgifter. Även här har lagstiftningen hunnit tillämpas vid bara en enda taxering, och majoriteten finner inte något skäl att ändra några bestämmelser i vad det gäller avdrag för arbetsgivares avgifter till intresseförening eller förorda en översyn av reglerna om avdragsrätten. Jag är medveten om att dessa motioner från de borgerliga kommer tillbaka, därför att man inte accepterar vår syn på likställighet. För de borgerliga är detta mer en ideologisk fråga än en ekonomisk. Anledningen till att avdraget slopades var den mer principiella uppfattningen att samhällsstöd till denna utveckling skulle ges genom bidrag och inte genom avdrag vid beskattningen. Att ett bidragssystem skulle vara en hämsko för forskningsinsatser och dessutom dra med sig byråkratisk kontroll och prövning, som det sägs i reservationen, tycker vi är svaga argument. Ett avdragssystem skulle ju i så fall också kunna ses som byråkratiskt, eftersom en viss kontroll måste ske för att avdraget skall godkännas. Reservation nr 10 vill att man skall upphöra med inbetalning på särskilt investeringskonto. Riksdagen beslutade 1983 att förlänga lagstiftningen att gälla till 1985. Vi ser inte att denna fråga skulle vara ett problem — eller att det skulle vara ett så stort byråkratiskt problem som anförs i reservationen. Meningen är ju att stimulera företag att investera i det egna företaget, och det måste för oss alla vara en mycket angelägen sak. Och är det så att man inte finner investeringsobjekt eller inte vill utnyttja dem, så finns pengarna kvar i fonden. Kapitalbeskattning av arbetande kapital, som behandlas i reservation nr 11, har också varit föremål för företagsskattekommitténs arbete. Jag tycker att reservanterna kan nöja sig med att kommitténs förslag bygger på att vinst som uppkommer i verksamheten och får stå kvar i företaget endast skall beskattas med 10 9 statlig skatt. Som jag har sagt tidigare är kommittéförslaget föremål för remissbehandling. Kommer kommitténs förslag att vinna framgång, bör företagens likviditet kunna förstärkas och även investeringarna förbättras. I det fortsatta arbetet i kommittén kommer ytterligare ansträngningar att göras för att underlätta familjeföretagens försörjning med riskvilligt kapital. Reservation nr 12 om produktionsfaktorsskatt tycker jag är en något märklig reservation. Reservationen avstyrker något som egentligen inte finns. Utskottsmajoriteten menar att man inte skall hindra regeringen från att framlägga de propositioner som den tycker att den skall presentera för riksdagen. Men när förslagen väl ligger på riksdagens bord skall vi kritiskt granska dem och i samband därmed också väcka motioner om vi anser att så behövs. Är inte förslaget bra skall det avslås, men att ta till så preventiva åtgärder som reservanterna vill använda tycker vi är att gå för långt. Man skulle alltså inte ens få framlägga en eventuell proposition. Till sist tycker jag att reservationerna 13 och 14 kan anses vara något överspelade, eftersom behandlingen av företagsskattekommitténs förslag sker med all den skyndsamhet som är möjlig. Jag vill, fru talman, helt kort kommentera vad Tommy Franzén tog upp om representationsavdragen. Jag vill också framhålla att detta är en mycket svår fråga att lösa. Om ett företag i samband med ett affärsengagemang bjuder på lunch eller middag, så tycker jag att det är naturligt att kostnaden är avdragsgill — och jag är övertygad om att den övervägande delen av representationen sker just på detta sätt. Är det däremot inte en affärshandling utan i stället bara ett sätt att få sin privata konsumtion tillgodosedd på företagets bekostnad, så är det givetvis fel att avdrag får göras. Jag tror dock att man måste finna en annan väg än att helt slopa representationsavdragen, vilket vpk-yrkandet går ut på. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 2 i dess helhet, vilket också innebär att jag yrkar avslag på samtliga reservationer samt vpk-yrkandet.
Fru talman! Bo Forslund säger att detta betänkande behandlar en lång rad företagsskattefrågor. Ja, det är riktigt, och det finns också en annan gemensam nämnare, nämligen att samtliga 36 motionsyrkanden har avstyrkts. Som många gånger förr gömmer sig socialdemokraterna bakom det faktum att en utredning, i det här fallet om den s.k. staketmodellen — och även andra utredningar — kommer att behandla de krav som vi har ställt. När det gäller den första reservationen, om lagernedskrivning, säger Bo Forslund att det är naturligt att avstyrka den, eftersom beslutet om den fattades så sent som vid förra riksmötet. Då vill jag erinra Bo Forslund om att regeringen hösten 1982 beslöt att höja förmögenhetsskatten för 1983. Men man nöjde sig inte med det, utan när det var bara två veckor kvar av året 1983 höjde man förmögenhetsskatten en gång till, trots att den tidigare hade varit föremål för höjning under det beskattningsåret. Sedan tar Bo Forslund upp avdraget för fackavgifter, som det nu finns ett beslut om. Men han säger ingenting om varför inte regeringen vill efterleva vad riksdagen tidigare har beslutat, nämligen om den nämnda kartläggningen. I stället för FoOU-avdraget vill Bo Forslund ha bidrag. Det är den vanliga modellen. Man skall ha bidrag, man skall vara beroende av staten. Om det, som tidigare, fanns ett permanent avdrag visste företagen vad de på sikt skulle rätta sig efter. På det viset hade de mycket lättare att göra upp de många viktiga planer som gäller forskning och utveckling, och som är typiskt långsiktiga. Beträffande det särskilda investeringskontot säger Bo Forslund, att om företagen inte vill investera, finns pengarna i alla fall där. Ja, de finns där, men de är räntelösa. Dessutom är de inte tillgängliga för företagen för andra ändamål som kräver kapital än investeringar. Det finns många andra ändamål som företagen behöver använda sitt kapital till, vilket absolut skulle ske på ett bättre sätt än tvångssparande utan någon som helst ränta.

Fru talman! Bo Forslund var förvånad över att vi begär ändringar av ett beslut som fattades förra året. Knut Wachtmeister har delvis bemött detta redan. Jag vill bara säga att det är den arbetsgång som vi har i det parlamentariska systemet. När vi anser att ett beslut är felaktigt försöker vi att rätta till det så snart som möjligt. När det gäller det avgiftsfria beloppet hänvisar Bo Forslund till att denna fråga berörs av företagsskattekommittén. Men den föreslår ingenting på den här punkten. Den tar bara fram en ny företagstyp, på just den här punkten har man ingenting att säga. Beträffande reservationerna 5, 6 och 7 sade Bo Forslund att det inte fanns någon anledning att diskutera dessa nu. Jag blev verkligen förvånad över detta. När socialdemokraterna förr hade gjort ett uttalande och varit med om ett beslut stod man för detta. 1981 fattade vi ett beslut som grundades på att vi ansåg det vara ett rättvisekrav att reglerna skulle vara likartade för löntagare och företagare. Vi var helt eniga om detta. Då kan jag inte tänka mig annat än att det också var meningen att beslutet skulle genomföras. Nu skjuter man på detta. Det har egentligen inte någonting direkt med företagsskattekommitténs arbete att göra, utan detta skulle man ha kunnat genomföra mycket ; enkelt om bara viljan hade funnits. Frågan om avgiften till arbetsgivarorganisation gäller egentligen en redovisning och kartläggning av storleken av det konfliktbidrag som betalas ut av arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer i förhållande till de sammanlagda medlemsavgifterna. Det är inte fråga om ett ställningstagande vare sig i den ena eller den andra riktningen, utan om en begäran om att vi skall utreda detta och få förhållandena kartlagda. Det vill man inte. Det verkar som om man är rädd för att redovisa en sådan sak. Förslaget i reservation 11, om kapitalbeskattningen, sade Bo Forslund gällde att den statliga skatten skulle vara endast 10 96. Men det gäller inte förmögenhetsskatten. Det är det arbetande kapitalet som vi inte vill beskatta. Det är beklagligt att man inte direkt har velat ta tag i de motioner som har väckts. Samma sak gäller de frågor som tas upp i reservationerna 13 och 14. Det finns ingenting som säger att staketmodellen skulle lösa dessa problem i någon större utsträckning. Företagsskattekommittén anför att sedan staketmodellen har antagits kan man ta upp de olika frågorna och finna lösningar. Men det innebär att man inte vill göra någonting under en följd av år. Och det är det som vi anser ytterst beklagligt.
Fru talman! Då det gäller alla de rättvisefrågor som tas upp i olika reservationer — rätt till avdrag för pensionspremier i förvärvskällan, kompan jonsförsäkringar, frågan om avgiftsfritt belopp och de orättvisor inom boendet som jag har skildrat här tidigare — hänvisar Bo Forslund till företagsskattekommitténs arbete och kryper därmed bakom detta. Men många av dessa frågor är inte alls av den digniteten att de behöver utredas i någon större grad. Exempelvis frågan om att bevilja företagare samma rätt att göra avdrag för sina pensionspremier som andra har behöver inte utredas i någon större omfattning. Frågan om att medge rätt att göra avdrag för boendet — på samma sätt som andra kategorier av medborgare har rätt att göra avdrag — skulle inte heller, menar jag, på detta vis behöva skjutas flera år framåt i tiden mot en högst oviss lösning. När det gäller det bidrag till forskning och utveckling som Bo Forslund vill ha i stället för avdrag är det en principiell skillnad i synsättet mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Regeringen menar att man skall styra forskningsarbetet så, att företagen skall gå in och fråga innan de får sätta i gång, att de skall behöva ansöka om bidrag. Vi anser däremot att företagen själva bäst vet vad den tekniska nivån kräver, vilka utvecklingsbehov och marknader som finns — och att de därför också bör få göra ett avdrag och alltså forska mer fritt. Jag tror att folkhushållet faktiskt tjänar på ett avdragssystem. Jag har aldrig haft någon tilltro till att politiker skulle kunna sköta svensk industri bättre än de kan som dagligen arbetar med frågorna ute i företagen. Det finns alltså en principiell skillnad mellan vår syn och socialdemokraternas.
Fru talman! Låt mig börja med att bemöta Stig Josefson, som säger att företagsskattekommittén egentligen inte föreslår någonting, att den nu har lämnat sitt material på remiss utan direkta ställningstaganden. Det ligger väl en viss sanning i det påståendet, men när remissarbetet är klart kommer alla synpunkter tillbaka till företagsskattekommittén för att sedan behandlas vidare i denna parlamentariskt sammansatta utredning. Det skall också sägas att det i kommittén dessutom sitter en rad fackintressenter, som följer utredningen och framlägger synpunkter från sina utgångspunkter. Låt mig också säga några ord till Kjell Johansson, som säger att alla frågor inte är av sådan art att de behöver utredas. Men såsom jag upplever det hela arbetar företagsskattekommittén på ett utomordentligt brett fält. Alla de frågor som tas uppi större eller mindre utsträckning behandlas på något sätt i utredningsarbetet. Det är mycket svårt att komma ifrån det, om man skall få en helhetsbedömning av problematiken. Knut Wachtmeister påstår att socialdemokraterna gömmer sig bakom utredningar. Jag tycker, Knut Wachtmeister, att det är ett mycket konstigt påstående. Först uppdrar riksdagen till regeringen att tillsätta utredningar av olika slag, och innan utredningarna har arbetat färdigt framläggs konkreta förslag till ändringar. Inte mindre än sju reservationer i det här betänkandet har direkt anknytning till företagsskattekommitténs arbete. Jag tycker vi skall respektera det parlamentariska utredningsväsende som vi står bakom, Knut Wachtmeister. Jag tycker därför att vi skall invänta det förslag som kommer att framläggas. Därefter skall förslaget granskas. Det tycker jag är att följa de demokratiska spelreglerna.
Fru talman! Bo Forslund vill att vi skall följa de demokratiska spelreglerna. Om det nu krävs en utredning skall vi först avvakta vad utredningen kommer fram till. Men riksdagen har också, som tidigare har nämnts, krävt en kartläggning av de avgifter som betalas ut av arbetsgivarorganisationer och de anställdas organisationer. Vi har inte fått någon sådan kartläggning. Det är väl inte att följa demokratins spelregler! Det är att nonchalera vad riksdagen har beslutat! Sedan skall jag bara ta upp en av de frågor som jag tycker inte tarvar någon utredning, och det är egenföretagarnas pensionsförsäkringspremier. Där har en utredning redan sagt att man vill ha villkor som är neutrala när det gäller dem som driver sitt företag som enskild firma och dem som driver det som aktiebolag. Där finns redan en utredning. Varför då inte acceptera det och föreslå rättvisa regler, som vi gör i våra motioner?
Fru talman! Bo Forslund säger att företagsskattekommittén har att utreda dessa frågor; det hör ihop med staketmodellen. Men enligt vad jag har fått besked om har man inte diskuterat någon ändring i lagernedskrivningsreglerna, man har inte talat om ett avgiftsfritt belopp för egenföretagare och man har inte berört egenföretagarnas pensionsförsäkring. Man har givetvis inte heller diskuterat utredning om arbetsgivarorganisationers och fackföreningars ekonomiska förhållanden, man har inte behandlat kapitalbeskattningen av det arbetande kapitalet, och man har inte berört utredningen om kreativ finansiering. Jag tycker det skulle finnas anledning att inte bara skjuta på allting utan vara beredd att ta upp dessa frågor, som utan tvivel är fristående från de diskussioner som i dag förs i företagsskattekommittén. Bo Forslund säger att det är kutym att man avvaktar resultatet av utredningar. Ja, men det är också kutym att man inte först klart gör ett positivt ställningstagande och nära nog säger att det kommer ett förslag och sedan följer en helt negativ linje!
Fru talman! Det är konstaterat i debatten att företagsskattekommittén inte föreslår någonting i de här frågorna. Det är precis som jag sade i mitt inlägg — förslaget om staketmodellen är alltså inte parlamentariskt förankrat i någon riksdagsgrupp eller någon politisk instans. Men det är också därför jag tycker att det är konstigt att utskottsmajoriteten i fråga efter fråga lutar sig så kraftigt mot denna modell, som man alltså inte ännu tagit någon som helst ställning till. Men jag ser det så, att det förpliktar socialdemokraterna att vid det fortsatta handlandet — oavsett om de befinner sig i regeringsställning eller i opposition — verkligen ställa upp på det förslag som nu föreligger. Nu löper alltså en orättvis skattelagstiftning under tiden som företagsskattekommittén arbetar, och det menar jag är otillfredsställande. Det skulle gå att rätta till många av dessa orättvisor utan några omfattande utredningar. Naturligtvis fick man sedan göra en ny bedömning när man eventuellt kom fram till att man skulle göra om hela systemet och genomföra en så genomgripande förändring av systemet som staketmodellen innebär. Jag tycker det är bra att företagsskattekommittén arbetar på ett så brett fält som här nämndes — det finns verkligen behov av att se över beskattningen, främst för småföretagen men även för det totala svenska näringslivet, så att man inte har för många hindrande bestämmelser, detaljregleringar, som vi har i det svenska skattesystemet i dag. En sådan förändring är en åtgärd som hela folkhushållet skulle tjäna på.
Fru talman! Såsom har sagts här är det bara fråga om ett delbetänkande från företagsskattekommittén. Kommittén kommer självklart att fortsätta sitt arbete. Även om kommittén inte enigt har ställt sig bakom det förslag som nu är ute på remiss, kan jag väl ändå säga så mycket att man är ganska överens om principen med staketmodellen. Man vill emellertid avvakta och lyssna på den remissopinion som kan finnas, innan man tar slutlig ställning och sedan för över sitt beslut till regeringen. Företagsskattekommittén har fått ytterligare ett uppdrag. Den skall se över handelsbolagens situation. Så nog har kommittén många och stora arbetsuppgifter. Därför vore det ganska klokt att inte skölja över alltför många uppdrag på denna kommitté, som har detta breda fält att arbeta på.

Fru talman! Jag vill något kommentera skatteutskottets betänkande nr 2, som behandlar motion 305 av Rune Torwald och mig. Tyvärr har vi inte lyckats få utskottsmajoriteten med på vårt yrkande, men hela den borgerliga sidan har i reservation 5 tillmötesgått våra krav på en snabb lösning av frågan om skattefri avsättning till s.k. trygghetsfonder. Många av våra mest kända ansikten utåt i världen — Ingemar Stenmark och stora delar av vårt framgångsrika tennislandslag med Mats Wilander i spetsen är några kända exempel på professionella idrottsmän — har av skatteskäl tvingats bosätta sig utomlands. Men det finns också gott om individer inom andra yrkesgrupper, såsom uppfinnare och kulturarbetare, som efter mångårigt vanligtvis närmast oavlönat arbete, träning eller forskning plötsligt har fått ett genombrott, som ger dem mycket stora inkomster. Ganska vanligt är också att dessa onormalt stora inkomster inflyter under bara ett relativt begränsat antal år, varefter vederbörande återgår till en förhållandevis låg inkomstnivå. För enskilda personer gäller att bara s.k. ackumulerade inkomster kan få fördelas över ett antal år bakåt i tiden. Men dels är bestämmelserna härför ganska restriktiva, dels löser de inte problemen för de yrkesgrupper som vi har aktualiserat. Aktiebolag, ekonomiska föreningar och sparbanker har däremot bättre möjligheter att göra avsättningar för framtida behov. Men inte heller dessa regler torde vara till någon glädje för idrottsmän m.fl. Vi tror att åtskilliga delar vår uppfattning att det är olyckligt att många av våra internationellt mest kända svenskar på grund av brister i det svenska skattesystemet av ekonomiska skäl tvingas utvandra till Monaco, Schweiz eller andra s.k. skatteparadis. Det rör sig här inte om skatteflykt i ordets egentliga mening utan om att skapa en möjlighet att fördela inkomster över hela sin framtida livstid. Normalt står man i dessa sysselsättningar på topp prestationsmässigt endast under några få år av sitt liv. Under dessa år har man mycket höga inkomster, som dock måste räcka till levnadskostnaderna även under efterföljande år, när inkomsterna försvinner eller i bästa fall sjunker kraftigt. Vi motionärer och reservanter tror att om man vid beskattning i Sverige av denna typ av inkomster fick rätt att göra skattefria avsättningar till någon slags trygghetsfond, skulle detta kunna ge dessa yrkesutövare en möjlighet att även efter ett genombrott och efter sin aktiva tid fortfarande vara svenska medborgare. Tanken är givetvis att uttag ur dessa personliga trygghetsfonder skulle beskattas. Motivering för avslag på det här förslaget saknas i stort från utskottsmajoritetens sida. Man hänvisar bara till att detta får lösas på annat sätt. Men hur, Bo Forslund? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.
Fru talman! En proposition om att befria idrottsmän som flyttar utomlands från skatt betvivlar jag att vi får från regeringen, åtminstone under denna höst. Däremot har regeringen aviserat en proposition mot bakgrund av kulturskattekommitténs betänkande som ju omfattar uppfinnare och kulturarbetare, något som Rolf Rämgård också efterlyste. Så jag tycker att Rolf Rämgård bör vänta till dess ett förslag föreligger från regeringens sida.
Fru talman! Här är det ju inte fråga om att befria professionella idrottsmän från skatt utan om ett sätt att fördela deras inkomster under många år så att de skall kunna få en tryggad inkomst även efter sin aktiva tid. Inte minst viktigt tycker jag att det är att dessa idrottsutövares inkomster stannar kvar i Sverige. Så sker inte i dag, utan pengarna flyter ju ut ur landet. Det är som sagt inte fråga om att befria någon från skatt i egentlig mening utan om att ge vederbörande möjlighet att ta ut inkomsterna under en längre tid. Då är trygghetsfonderna ett sätt som är relativt enkelt att införa. Inkomster utöver 7,5 gånger basbeloppet, den inkomst som berättigar till högsta ATP-poängen, skulle man kunna avsätta till s.k. trygghetsfonder. Därifrån skulle pengarna sedan kunna tas ut successivt och då beskattas i vanlig ordning. Detta är inget märkvärdigt. Det skulle vara enkelt att införa ett sådant system i dag. Samtidigt skulle man göra det möjligt att ha människor kvar i vårt land som internationellt sett gör stor PR för Sverige som nation.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 4 behandlar 17 motioner som handlar om vissa taxeringsoch uppbördsfrågor. Dessa 17 motioner har lett till fem reservationer. Bakom alla de fem reservationerna står moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiets företrädare i utskottet. Jag hade tänkt koncentrera mig på reservationerna 2 och 3, som är föranledda av moderata motioner, men jag vill inledningsvis också beröra reservation 1, därför att den fråga som behandlas där — debiteringen av B-skatt — har viss betydelse för argumentationen bakom reservation nr 2. Preliminär B-skatt debiteras enligt de nu gällande reglerna med 120 90 av den slutliga skatten föregående år. Vi reservanter hävdar att det kommer att innebära ett oskäligt överuttag av preliminärskatt. Jag är åtminstone för egen del beredd att hålla med om att det kanske åren 1982-1983 kunde finnas skäl att göra en tillfällig justering av B-skatteuttaget. Ganska snart efter en tidigare devalvering fattades då beslut om ytterligare en devalvering på hela 16 970, och därefter började vi skymta en högkonjunktur. Av dessa två skäl kunde man vänta sig en stegring av den genomsnittliga vinstnivån. Men att behålla ett uttag av 120 96 av föregående års slutliga skatt kommer att vara oskäligt och innebära ett överuttag. Det har också inträffat en del annat under de två år som har gått sedan den socialdemokratiska regeringen trädde till. Det har fattats en rad beslut här i kammaren som påverkar företagens situation i en annan riktning än vad devalveringen gjorde — beslut som påverkar företagens resultat, dvs. lönsamhet, men också beslut som negativt påverkar deras likviditet. Åtskilliga framför allt mindre och medelstora företag har ett förhållandevis litet rörelsekapital och är därför väldigt känsliga för de åtgärder som verkar på likviditetssidan. Sådana åtgärder gör det svårare för dem att förbättra sin ekonomi genom expansion och därmed också att öka antalet anställda, alltså att bidra till att sänka arbetslösheten. Reservation 2 handlar om en del företag som kan drabbas av ett överuttag. De kan förväntas bli fler framöver, om riksdagen inte behagar bifalla yrkandet i reservation 1. Det gäller dem som har betalat in för mycket i skatt och inte har råd att vänta på återbäring ända till december månad påföljande år, utan skulle vilja utnyttja de möjligheter som finns att få en förtida återbetalning. Ansökan om sådan återbetalning måste lämnas före april månads utgång, men många företag har anstånd med inlämnandet av sin deklaration och har alltså vid april månads utgång inte underlag för att göra en sådan framställning och få den beviljad. Reservation 2 går ut på att skapa en sådan möjlighet. Som det visas i ett förslag till lag om ändring i uppbördslagen kan detta ske väldigt enkelt. Utskottet säger att önskade möjligheter redan finns, eftersom taxeringsnämnderna, om det föreligger särskilda skäl, kan besluta om förtida återbetalning. Men de regler som riksskatteverket har ställt upp för sådant förfarande är så stränga att man i praktiken inte har någon möjlighet att få en sådan ansökan beviljad. I varje fall kan inte de skattskyldiga påfordra att få det och inte heller överklaga myndighetens beslut. Reservation 3 berör en helt annan grupp, nämligen en del av dem som får kvarskatt och drabbas av kvarskatteavgift. Speciellt gäller det en grupp företagare som driver sin rörelse som aktiebolag och som drabbas av en uppvärdering av aktierna och av den anledningen får kvarskatt och kvarskatteavgift. En sådan uppvärdering av aktierna sköter länsstyrelsen om, men beskedet om uppräkningen kommer ofta efter den sista dagen för fyllnadsinbetalning av skatt. Vi reservanter hävdar att det är rimligt att den skattskyldige i ett sådant fall, när kvarskatten beror på förhållanden som han inte har kunnat råda över, skall kunna bli helt befriad från kvarskatteavgift. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 1984/85:4 berörs vissa taxeringsoch uppbördsfrågor. I reservation 1 berörs debitering av B-skatt, en fråga som diskuterats tidigare här i riksdagen. När riksdagen på hösten 1982 beslöt att den preliminära B-skatten skulle fastställas till 120 96 av den slutliga skatten året före uppbördsåret, byggde det förslaget, enligt min uppfattning, på ett mycket bräckligt underlag. Visserligen visade statistiken att det totalt sett inbetalades för litet B-skatt under löpande inkomstår, men inget besked kunde ges om hur det såg ut i de individuella fallen. Betalades det genomgående in för litet skatt eller var det en stor grupp som betalade in ungefär vad som hade beräknats? För många som betalar B-skatt och har en relativt jämn inkomst innebär 120-procentsregeln en direkt orättvisa, och där har man — såvitt jag har fått erfara — sorterat bort vissa kategorier. Detta visar direkt att beslutet inte är rimligt. Även för den stora grupp som betalar B-skatt och som är egenföretagare, framstår höjningen till 120 26 som orimlig, särskilt i de många fall där det är ovisst vad inkomsten kommer att bli och också för dem där inkomsten inte kommer in förrän under den allra sista delen av året, kanske under de sista månaderna. Ofta framhålls att skatten skall inbetalas vid inkomstens förvärvande, och detta anser jag är riktigt. Svårigheten är att utforma ett sådant uppbördssystem vid den direkta beskattningen. Enligt min uppfattning borde vi återgå till den tidigare regeln att den slutliga skatten året före uppbördsåret skall ligga till grund för den preliminära B-skatten, detta såväl ur rättvisesynpunkt som för att begränsa arbetsbelastningen hos skattemyndigheterna genom de många ansökningar om jämkning som nu förekommer. Yrkandet i reservation 1 innebär detta, och jag yrkar bifall till denna. Reservationerna 2 och 3 har Karl Björzén redan berört, och jag skall nöja mig med att yrka bifall till dessa. I reservation 4 berörs inbetalningsreglerna. I många år har denna fråga varit uppe i riksdagen. Steg för steg har kraven tillgodosetts, men fortfarande måste moms och vissa punktskatter inbetalas via postgiro. Jag har svårt att förstå det sakliga innehållet i utskottsmajoritetens motivering, att denna fråga skall behöva prövas vid en statlig översyn. Varför kan man inte tillgodose kravet på en mer likvärdig behandling av bankoch postgiro och därmed låta skattebetalarna själva få välja den väg de anser vara den bästa och mest rationella. I reservation 5 behandlas frågan om företagens uppgiftsskyldighet. I reservationen påtalas de besvärligheter som uppgiftslämnandet kan innebära, och kraven är i reservationen liksom i motion 1129 av Thorbjörn Fälldin att uppgiftsskyldigheten i möjligaste mån förenklas liksom beskattningsreglerna. Samma krav ställs på deklarationsblanketterna. Vi vet att vissa av dessa är ytterst besvärliga, särskilt beträffande företagsledare i fåmansföretag. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer och i övrigt till hemställan i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Karl Björzén sade att det var naturligt att höja det preliminära skatteuttaget för dem som har B-skatt till 120 90. I motsats till honom måste jag säga att det gick kalla kårar utmed ryggen på mig när jag tog del av regeringens förslag. Jag frågade mig: Vilken kostnadsutveckling är det egentligen regeringen vill anpassa det preliminära skatteuttaget till? Vi hade alltså nyligen devalverat med 16 90. Vi kunde förutsätta att kostnadsutvecklingen i vår omvärld skulle stanna vid ca 5 96. En kostnadsutveckling av den storleksordningen var vad vi hade råd att kosta på oss i Sverige för att inte tappa devalveringseffekten. Därför krävde vi från folkpartiet att uttaget skulle sättas till 110 96 i stället för 120. Eftersom detta förslag föll, ligger det väl nu närmast till hands med ett uttag på 100 96. Behovet att höja preliminärskatteuttaget för dem som har B-skatt bestäms i huvudsak av fyra faktorer: den reala inkomstökningen, inflationen, skattehöjningar och eventuellt kommande skattehöjningar samt höjningar av arbetsgivaravgifter. Vi hade redan lagt in ett inflationsskydd i skatteuppgörelsen, och en inflation utöver detta ansåg vi vara helt orealistisk. Regeringen förberedde sig emellertid tydligen för en ännu högre inflation, vilket som sagt gjorde mig mycket betänksam. Vi insåg att vi måste stanna vid de magiska 5 96 som spökar även i dagens debatt om lönekostnader och de svenska kostnadsökningarna för att kunna behålla vår internationella konkurrenskraft. Därför var detta beslut mycket olyckligt, och det är det fortfarande. Mot vem är det det riktar sig? Jo, naturligtvis mot dem som lojalt accepterar den här höjningen, som inte preliminärdeklarerar utan låter det löpa under året. De som är litet mera fiffiga eller framsynta kanske preliminärdeklarerar och slipper den extra belastningen. Att detta dessutom har en inverkan på företagens prissättning är helt klart. Man är tvungen att under året ta ut sådana priser att man kan betala preliminärskatten, och detta påverkar i sin tur direkt inflationen. Med det jag har sagt vill jag yrka bifall till reservation 1.

Den enskilde skall alltså ha rätt att få jämkning och kunna besvära sig om han finner detta lämpligt. Det är inte taxeringsmyndigheten som skall ha rätt att bevilja eller avslå en sådan jämkning. Reservationerna 3 och 4 tycker jag talar för sig själva. Jag yrkar bifall till dem. När det gäller reservation 5 om företagens uppgiftsskyldighet är det mycket riktigt, som det står i reservationen, att denna hänger ihop med det oerhört krångliga skattesystem vi har. Jag ser med stor tacksamhet fram emot att alla de orättvisor skall kunna avskaffas som faktiskt har lett fram till en blankett som knappast är värdig ett land som Sverige.

Fru talman! Kjell Johansson tog avstånd från vad jag sade beträffande uttagsprocenten 1982/83. Jag vill bara påminna Kjell Johansson om vad jag sade. Min personliga uppfattning är att det då kunde finnas vissa skäl att göra en tillfällig justering av uttaget. Jag nämnde inte 120 96. Jag vill påminna om att moderata samlingspartiet då yrkade avslag på förslaget. Möjligen kan Kjell Johansson tolka mitt uttalande så, att jag personligen har viss förståelse för den linje som folkpartiet och centerpartiet då valde, nämligen att föreslå en lägre procentsats. Jag vill minnas att det var 110 96.
Fru talman! Helt kort: Jag vill bara upprepa vad jag sade tidigare. Jag menar att det, i det läget, inte fanns anledning att genomföra en höjning. Tvärtom gick det kalla kårar utmed ryggen på mig när jag tänkte på ett kostnadsläge som skulle ”sticka i väg” med 1096 årligen. Om det hade funnits motiv för ett sådant uttag, hade vi förlorat devalveringseffekter i en takt som hade varit fullständigt oacceptabel — och som oerhört snabbt skulle ha lett fram till en följande devalvering.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande som vi nu behandlar rör, som framgått av tidigare talare, olika detaljfrågor på taxeringsoch uppbördsområdet. Till utskottets betänkande har det fogats fem reservationer. I reservation nr 1 yrkas, med bifall till motioner från centern och moderaterna, att uttaget av preliminär B-skatt skall återföras till den tidigare nivån, dvs. ett uttag på 100 96 mot det nu gällande uttaget på 120 96. Som motiv för en återgång till ett uttag på 100 96 anförs från reservanternas sida bl.a. att inkomstutvecklingen för egna företagare varit svag under de senaste åren, något som det väl kan råda delade meningar om. Reservanterna anser att ett förhöjt uttag med 20 90 är oskäligt. Från utskottsmajoritetens sida har vi, i avvaktan på en utvärdering av det förhöjda uttaget, avstyrkt yrkandet. Sedan vi behandlade den aktuella frågan i utskottet har vi från riksskatteverket fått fram statistik för 1983. Den nu tillgängliga statistiken visar att 120 26 inte har varit ett för stort preliminärskatteuttag. Trots den 20-procentiga uppräkningen har fyllnadsinbetalningarna ökat från 6 598 milj.kr. 1982 till 7 491 milj.kr. 1983. Såvitt jag kan bedöma finns det inga motiv att i detta läge gå ifrån den 20-procentiga uppräkningen. Mot bakgrund av de stora ränteförluster staten gör på de utestående skattefordringarna kan man inte säga att 120 96 är oskäligt, snarare tvärtom. Av de uppgifter jag fått framgår det också att jämkningsansökningarna ej ställt till något större besvär för skattemyndigheterna, vilket reservanterna vill göra gällande. Som exempel anges att det i ett fögderi med 6 491 B-skattare bara har kommit in 119 jämkningsansökningar. Framhållas bör också att riksskatteverket infört rutiner för att sortera bort vissa kategorier när en uppräkning till 12096 i allmänhet kan anses omotiverad. Dessa rutiner håller man nu på att förfina, så att ännu fler B-skattare för vilka en 20-procentig uppräkning ej skulle vara skälig kan sållas ut i ett tidigt skede. I reservation nr 2 yrkas att ansökan om jämkning av preliminärskatten skall kunna inges efter utgången av april månad året efter inkomståret för dem som fått anstånd med inlämnande av deklarationen efter denna tidpunkt. I samband med att deklarationen inlämnas skall man alltså kunna inge också jämkningsansökan. Enligt utskottsmajoritetens mening skulle detta förrycka taxeringsarbetet. Utskottsmajoriteten vill också ifrågasätta vinsten med en förtidsåterbetalning när det återstår så kort tid till den ordinarie återbetalningen i december månad. Majoriteten vill också framhålla att den lokala skattemyndigheten, om det är motiverat av särskilda skäl, kan besluta om jämkning även om ansökan inkommit efter den angivna tidsfristen, dvs. den 30 april. aktier i fåmansföretag bör övervägas av 1980 års företagsskattekommitté. Utskottsmajoriteten som avstyrkt yrkandet framhåller att kvarskatteavgiften efter ansökan hos länsstyrelsen kan sättas ned till 5 90 i fall som påpekas i motion 1491. Eftersom en avgift på 5 76 endast motsvarar skälig ränta för den kredit den skattskyldige fått, finner utskottsmajoriteten att några förändringarinuvarande ordning ej är motiverade. I reservation nr 4 yrkas förenklingar av företagens inbetalning av mervärdeskatt och punktskatter på så sätt att inbetalningar även skall kunna ske på postoch bankkontor och inte som nu endast på postgirokonto. Motsvarande fråga var föremål för behandling under vårriksdagen, varvid finansutskottet, som då hade att ta ställning till frågan, framförde att det inte fanns något skäl för riksdagen att vidta någon åtgärd i hithörande fråga innan den arbetsgrupp som har att se över uppbörden i postgirosystemet avslutat sitt arbete. Skatteutskottets majoritet har intagit samma ståndpunkt som finansutskottet då gjorde, alltså att avvakta arbetsgruppens ställningstagande, och avstyrker därmed yrkandet. När det gäller företagens uppgiftsskyldighet yrkar reservanterna i reservation nr 5 att 1980 års företagsskattekommitté får tilläggsdirektiv att i samråd med skatteförenklingskommittén föreslå förenklingar av de särskilda beskattningsreglerna för företagsledare i fåmansföretag. Vid skatteutskottets behandling av motsvarande frågor förra året ställde sig utskottet positivt till att uppgiftsskyldigheten för företagen i möjligaste mån bör förenklas. På skilda områden pågår arbetet med att förenkla uppgiftsskyldigheten, varför utskottsmajoriteten ej nu funnit anledning att ge ytterligare utredningsdirektiv på området. Till sist vill jag nämna något om motion 1983/84:2529, lämnad av Gunnar Björk i Gävle m.fl. I motionen yrkas bl.a. på att taxeringsintendent skall kunna få förhandsbesked i skattefrågor. Utskottet har i och för sig instämt i syftet med motionsyrkandet men avstyrker motionen.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
Fru talman! Olle Westberg redovisade en del siffror på utfallet under det första beskattningsåret efter ändringen av uttagsprocenten. Jag har också tagit del av sådana siffror, och jag kan väl erkänna att de i viss mån pekar på att de farhågor som vi framförde när beslutet om 120 96 fattades kanske inte helt och hållet har besannats. Men då är det viktigt att komma ihåg att detta gäller ett år — det första året efter den stora devalveringen — och under en högkonjunktur. Dessa siffror säger ingenting om utfallet året därpå eller åren framöver. Det är ju så att ett uttag på 120 26 innebär att man antingen räknar med en permanent årlig inflation på 10 96 eller alternativt en något lägre inflation, men en ständigt stegrad vinstnivå i näringslivet. Jag vill fråga Olle Westberg om han anser att detta är en realistisk grund för uttaget av preliminärskatt.
Fru talman! När Olle Westberg hävdar att bestämmelsen om 120 96 är en riktig regel att följa då det gäller grunden för B-skatt, vill jag säga att med statistik kan man åstadkomma det mesta från en viss utgångspunkt. I denna statistik ser man till förhållandena på hela området. Jag påtalade emellertid att väldigt många människor i den grupp som drabbas ingalunda har haft någon sådan här höjning av inkomsten, och då drabbar bestämmelsen i allra högsta grad orättvist. Jag anser att man skulle kunna undersöka vilka grupper som har legat alltför lågt. Olle Westberg vill väl inte påstå att det i detta fall skulle röra sig om en grupp som har en årlig höjning av skatteförmågan på 20 96? Det torde vara uteslutet. När det gäller den andra reservationen om förenkling av inbetalningsreglerna finner jag det ganska egendomligt att en sådan fråga skall behöva utredas ytterligare, när man har kunnat vidta förändringar på nästan alla områden utom beträffande mervärdeskatten. Nog skulle man väl kunna ha tillräcklig grund för att också här tillmötesgå motionärernas och reservanternas krav. Jag beklagar att vi lever i en sådan byråkrati att vi ständigt och jämt på nytt skall utreda, även på sådana områden där det till synes är självklart att det inte skulle innebära några olägenheter att redan nu göra en förändring.
Fru talman! Olle Westberg redovisade en del statistik från riksskatteverket och anförde denna statistik som bevis för att det var ett riktigt beslut att höja uttaget till 120 20. Han sade att fyllnadsinbetalningarna har ökat. Ja, det är klart att de har ökat. Om preliminärskatteuttaget blir för högt kommer allt fler att preliminärt deklarera. I sin preliminärdeklaration anger de ju en lägre inkomst än den de kommer att få, vilket innebär att man skaffar sig en skattekredit, vilket i sin tur innebär att behovet av fyllnadsinbetalningar ökar vid årets slut. De siffror som Olle Westberg anför kan över huvud taget inte användas som bevis i den här processen. För mig visar de bara att det, som jag sade i mitt tidigare anförande, är sannolikt att det har blivit allt fler som preliminärdeklarerar och därmed skaffar sig skattekrediter, medan de lojala missgynnas. Detta påverkar som sagt företagens kalkyler. Det är olyckligt därför att man då får en uppdriven prisstegringstakt. Det är ganska väl känt att inkomstutvecklingen för den typ av företag, främst småföretag, som har B-skatt inte alls har varit sådan att den motiverar detta uttag. Dessa företag släpar som regel efter i en konjunkturuppgång. De får inte del av uppgången förrän sent i konjunkturcykeln. Det tyder på att hela den här frågan är felaktigt behandlad.
Fru talman! När det gäller B-skattefyllnadsinbetalningar är det inte någon förljugen statistik som jag redovisar. Siffrorna visar det faktiska förhållandet, att fyllnadsinbetalningarna har stigit med ungefär 1 miljard kronor sedan vi höjde uttagningsprocenten till 120. Jag tror inte att det, som ni påstår, är fler som gjort preliminärdeklarationer för att gardera sig. Det är ett faktum att man fått sådana inkomstförstärkningar att man måst göra fyllnadsinbetalningar. Det mesta har ju handlat om B-skatten, men Stig Josefson var, om jag inte missuppfattade honom, inne på förenklade inbetalningar — att man omedelbart skulle kunna förändra systemet. Jag är inte så hemma på området — jag har aldrig haft B-skatt och inte heller några punktskatteinbetalningar över huvud taget. Annars är det väl allmänt vedertaget att postgiroinbetalning är det allra enklaste inbetalningssystem som man kan använda sig av. Om man har postgirokonto kan man ju faktiskt sitta hemma i sin lägenhet och sköta inbetalningen och sedan bara gå ut till sin postlåda med brevet. Annars kanske man kan ge uppdraget till sin bank att sköta inbetalningen. Då är man ju helt fri från de bekymren. Jag kan inte förstå att detta skall vara ett stort problem. Dessutom kan jag tala om att jag även har varit i kontakt med anställda vid riksskatteverket som sysslar med dessa frågor. De säger att det inte skulle vara helt utan besvär att hastigt gå över till ett helt annat inbetalningssystem. Det fordras nog att man ser över systemet litet grand och inte hux flux inför ändrade inbetalningsrutiner.
Fru talman! I vad gäller frågan om uttagsprocenten för B-skatt svarade inte Olle Westberg på min fråga, om han finner det vara en rimlig utgångspunkt för uttaget av preliminärskatt att räkna antingen med 10 96 permanent årlig inflation eller en något lägre inflation och en ständigt ökad vinstnivå i företagen. Men han har ju ytterligare en chans att besvara den frågan. Olle Westberg nämnde vidare att riksskatteverket nu utarbetar rutiner för undantag från regeln om 120 96 preliminärskatteuttag. Tror inte Olle Westberg som jag, att om man behåller detta uttag på 120 70, kommer de här undantagsrutinerna att steg för steg utvidgas till att omfatta allt fler skattskyldiga?
Fru talman! Låt mig bara säga till Olle Westberg att i fråga om förenklade inbetalningsrutiner för skatter och avgifter handlar det inte om B-skatten. Det står nämligen var och en fritt att betala in skatter och arbetsgivaravgifter via postgiro eller bankgiro på postoch bankkontor. Mervärdeskatten däremot kan bara betalas in via postgiro. Motionären har bara begärt den lilla förändringen att mervärdeskatten skall kunna betalas på samma sätt som arbetsgivaravgiften och de direkta skatterna. Jag beklagar att man tydligen inte har förstått innehållet i vår motion. Då hade det kanske varit lättare att komma överens. Men det finns ju möjlighet att redan i dag rätta till detta — om det beror på ett missförstånd — genom att rösta på reservationen.
Fru talman! Jag skall kortfattat säga några ord om detta med inflationen och höjningen av preliminärskatteuttaget. Här i riksdagen har vi faktiskt kommit överens om ett inflationsskydd, dvs. att skatten inte skall höjas om vi får en viss inflation. Det innebär, att om inflationen håller sig under det inflationsmål som regeringen har satt upp, finns det ingen anledning alls att höja det preliminära skatteuttaget. Det argumentet håller alltså inte. Det rör sig helt enkelt om en bedömning från regeringen att kostnaderna går upp 1096. Det är en bedömning som skrämmer mig. Så bara några ord i frågan om fyllnadsinbetalningar. För att förklara saker och ting är det ofta pedagogiskt att överdriva. Låt oss anta att man gjort bedömningen att vissa företag kommer att fördubbla sina inkomster och att därför preliminärskatteuttaget fastställts till 200 20. Då skulle alla företagare tvingas avge en preliminär deklaration. Men när man preliminärdeklarerar räknar man lågt. Vid ett preliminärskatteuttag på 200 20 skulle alla få göra fyllnadsinbetalningar. Det skulle i sin tur innebära att den totala summan av fyllnadsinbetalningar skjuter i höjden som en raket. Man kan alltså inte ta fyllnadsinbetalningarna och den utveckling som har ägt rum som ett bevis för att uttagsprocenten är riktig.
Fru talman! Det har talats om inflationen kontra fyllnadsinbetalningar på 120 20, men det går inte att göra den direkta jämförelsen. Till inflationsutvecklingen bidrar nämligen många andra orsaker. Bl.a. kan utvecklingen utomlands påverka inflationen hos oss. Vi vet också att vissa branscher och kanske även småföretag efter devalveringen på 16 90 har tagit ut oskäligt höga priser för sina produkter. De har inte anpassat dem till devalveringen, vilket också är en inflationsdrivande faktor. Det finns alltså många orsaker till den inflation som vi har haft. Vår mening är inte heller att sikta på ständigt ökade vinster för företagarna för att de skall kunna betala in dessa 20 26. Fyllnadsinbetalningarna bygger på en granskning av den vinstutveckling för företagarna som varit — den 20-procentiga uppräkningen bygger på den slutgiltiga skatten två år tidigare. Sedan visar det sig att inbetalningarna har varit för låga, jämförda med den faktiska vinsten och det faktiska löneuttaget i företagen.
Fru talman! Olle Westbergs svar på mina frågor var inte särskilt klarläggande. Jag fattade det så, att han närmast sökte olika förklaringar till den inflation som vi har men som ingen av oss egentligen vill ha. 120 96 som normal uttagsprocent måste grunda sig på att man räknar med att inflationen blir 10 96 om året. Blir den lägre måste man räkna med en ständigt stegrad vinstnivå i företagen. Om Olle Westberg har någon annan rimlig förklaring är jag tacksam för att höra den, men jag tror inte att det finns någon.

Fru talman! Skatternas utformning och inriktning styr ju så gott som all verksamhet här i landet. I dag gäller det kustsjöfarten — eller för att uttrycka det exakt: de skattevillkor under vilka partrederierna verkar. Om man vidgar begreppet kustsjöfart till närsjöfart, så omfattar det trafik i Östersjön, Nordsjön och ner till och i Medelhavet. Den svenska närsjöfartsflottan omfattar ca 180 fartyg och sysselsätter direkt ca 4 000 personer. Närsjöfartsrederierna har mestadels sin hemort i skärgårdssamhällen, där de har stor regionalpolitisk betydelse. På samma sätt som jordbruken håller landsbygden levande håller närsjöfarten tillsammans med fisket våra skär Strax efter andra världskriget hade vi i Sverige över 1 000 motorseglare, byggda av trä och hemmahörande i kustsamhällen runt Sverige. Dessa fartyg utförde en viktig transportfunktion, men konkurrerades efter hand ut av modernare tonnage och lastbilar. ”Skutepoken” kan sägas ha tagit slut under första hälften av 1960-talet. Men systemet med seglande delägare fortsatte i form av partrederier. Partrederi betyder, som Ewy Möller just sade, att ett antal personer, normalt mellan 5 och 15, tillsammans äger ett fartyg. Rederiets förmögenhet och skulder är uppdelade på partredarna i förhållande till deras andelar, och varje partredare beskattas för sig. Partrederiet är den helt dominerande verksamhetsformen när det gäller närsjöfart. I dag är knappt 50 96 av alla svenska handelsfartyg och knappt 50 96 av hela det svenska handelstonnaget ägt av partrederier. Det här visar att begreppet partrederi används för såväl stora som små fartyg. Detta visar också att om vi politiker vill stödja svensk kustsjöfart, måste vi sätta in åtgärder som förbättrar partrederiernas villkor. När man talar med partredarna själva är det främst fyra problem som de tar upp. Ett problem gäller bemanningen, ett annat gäller amorteringsregler för inköpt andrahandstonnage. Dessa frågor hör hemma i trafikutskottet och alltså i andra betänkanden än de vi diskuterar i dag. Det tredje problemet har, såvitt jag vet, ännu inte uppmärksammats i någon riksdagsmotion. Redarna efterlyser möjligheter att under goda år fondera medel som beskattas först när de tas ut. Det skulle ge partredarna större chans att möta dåliga år, oförutsedda reparationer etc. Den ”staketmetod” som 1980 års företagsskattekommitté tagit fram i ett delbetänkade skulle kanske kunna vara en lösning på den delen av partredarnas problem. Den frågan får säkert skatteutskottet tillfälle att återkomma till. Sedan har vi då det fjärde problemet, det som är aktuellt i dag, nämligen beskattningssidan. Nuvarande bestämmelser i kommunalskattelagen säger att partrederi skall anses ha fast driftsställe där fartyget är registrerat och att partrederiet skall beskattas vid detta fasta driftsställe. Men ett partrederi ställer som regel små krav på kommunal service från sin hemortskommun. Det är i stället de kommuner där de anställda och partredarna är bosatta som får svara för huvuddelen av den kommunala servicen. Beskattning av partrederiandel bör därför ske i partredarens hemort. Tillämpningen av de nuvarande skattereglerna leder till både ovisshet och oönskade finansieringseffekter. Partrederiet blir i första hand begränsat till att söka partdelägare i hemortskommunen. Detta försvårar allvarligt kapitalanskaffningen. I vissa fall har detta lett till att partrederiet av skatteskäl flyttats till någon storkommun. Reglerna för beskattning av partrederiandel bör ändras så att beskattningen sker i respektive partredares hemkommun. I och med skattereformens ändrade regler för underskottsavdrag bortfaller de betänkligheter som tidigare rests av skattepolitiska skäl. Hur ser då utvecklingen inom svensk kustsjöfart ut efter det att beskattningsreglerna har blivit oförmånligare för partrederierna, samtidigt som vi fått stora ränteökningar? För tio år sedan var nästan allt kusttonnage under 1 000 ton. I dag ligger båtarna på mellan 2 000 och 8 000 ton. Detta betyder att det i dag behövs mycket större kapital för att starta och driva ett partrederi. Eftersom partrederiformen har så stor betydelse för svensk kustsjöfart är det viktigt att vi snabbt får ett skattesystem som gör det möjligt för fler att engagera sig i denna rederiform. Våra svenska kustfartyg, som dag efter dag i alla väder transporterar papper och olja, timmer och spannmål, grus och styckegods längs Sveriges långa kust, utgör ett energisnålt transportsystem som snabbt och med kort varsel kan förflytta mycket stora mängder gods. Därför måste vi föra en sjöfartspolitik som underlättar för duktiga skeppare att förvärva och behålla bra och lämpliga fartyg. Under de senaste tio åren har den svenska kustsjöfartsflottan halverats. Därför är det bråttom med att ändra beskattningsreglerna. Det är möjligt att staketmetoden kan vara en lösning, men vi vill inte vänta tills alla företagsskatteproblem är lösta, remissbehandlade och manglade genom riksdagen. Under den tiden hinner alltför många kustsjöfartyg säljas ut eller dras upp på land. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation till skatteutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Jag har lyssnat mycket intensivt och noggrant till de båda tidigare talarna. Med tanke på att kammarens ledamöter troligen tycker att de har sett mig tillräckligt mycket i talarstolen och med tanke på att bordet i denna fråga är tämligen avbetat, kan jag med totalt instämmande i Ewy Möllers och Anna Wohlin-Andersson anföranden nöja mig med att yrka bifall till den reservation som är fogad till det betänkande vi nu behandlar.

Fru talman! Utskottet har i betänkande nr 5 haft att behandla tre motioner, som handlar om sjömansskatt och om partrederiernas skattesituation. När det gäller sjömansskatten är utskottet enigt, och där har vi hänvisat till att frågan är under övervägande inom finansdepartementet. Frågan om beskattningen av partrederierna eller kanske främst delägarna i dessa rederier har resulterat i att en reservation har fogats till betänkandet. Reservanterna önskar att 1980 års företagsskattekommitté skall få i uppdrag att snabbutreda partrederiernas skattesituation i syfte att underlätta finansieringen för partrederierna. Skälet till begränsning av avdragsrätten för underskott i partrederirörelse är främst att söka i det omfattande missbruk som ägde rum före de nuvarande bestämmelsernas tillkomst. Jag vill gärna erinra om att det rådde en betydande enighet i skatteutskottet 1973 om att vi skulle vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa olägenheter. I en rad uppmärksammade skattemål kunde man konstatera ett omfattande skatteundandragande. Därför var det nödvändigt att begränsa Den uppstramning av bestämmelserna som skedde har uppenbarligen — där vill jag ge dem som har talat för reservationen rätt — lett till svårigheter för näringen och för de seriösa investerare som vill gå in med kapital i rederinäringen. Men det är som bekant inte en helt ovanlig situation att ett missbruk av bestämmelser leder till skärpningar av dessa, som också drabbar de seriöst arbetande inom näringen. Vi har flera bevis på att så sker. En del av de olägenheter som nu råder kan undanröjas genom de förslag till ändrade regler för företagsbeskattning som 1980 års företagsskattekommitté har lagt fram och som är ute på remiss. Det gäller främst frågan om rätt beskattningsort, som i detta sammanhang är ganska viktig. Men det är också den frågan som varit besvärligast att ta ställning till i skattehänseende. Jag har varit med om att behandla många mål som har handlat om partrederier, där man har kunnat se att bestämmelserna utnyttjats på ett sätt som inte har varit avsett. Det gäller, om vi skall ha nya bestämmelser, att täppa till de hål som finns. Det finns alltså möjlighet att få rätsida på frågan om beskattningsorten. Det är innebörden i det förslag som 1980 års företagsskattekommitté har lagt fram. I det fortsatta arbetet kommer företagsskattekommittén att uppmärksamma de ytterligare begränsningsregler som finns inom rederinäringen. Reservanterna begär nu att riksdagen skall hemställa att företagsskattekommittén skall behandla denna fråga med förtur. Jag vill hävda, att kommittén själv är bäst skickad att avgöra i vilken turordning den skall behandla de olika skattefrågor som gäller företagen. Det har gjorts en rad propåer i dag om att företagsskattekommittén skall ta upp olika frågor. Men jag tror att det är riktigare att kommittén får avgöra turordningen för de olika frågorna. Utskottsmajoriteten anser därför att det inte finns skäl att begära särskilda tilläggsdirektiv för företagsskattekommittén, så som nu föreslås i reservationen. Jag hemställer därför, fru talman, om bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Det är så lätt att skärpa bestämmelser, men det tycks vara så svårt och tidsödande att lätta på dem när man ser en möjlighet att göra det. I Sveriges Redareförenings årsberättelse, som kom ut för någon månad sedan, heter det: ”Möjligen kan problemen kring den kommunala beskattningen få en partiell lösning när företagsskattekommittén framlägger sitt väntade förslag om en sk staketmodell, men det är omöjligt att nu överblicka konsekvenserna av en sådan modell. Det är med beklagande föreningen måste konstatera att företeelsen partrederier, trots dess uppenbara förtjänster, inte ännu lyckats vinna gehör hos statsmakterna för önskvärda reformer.” Som jag poängterade förut är det bråttom. Under de senaste tio åren har kustsjöfartsflottan halverats. Vi behöver ha en livsduglig, livaktig kustsjöfartsflotta från såväl transportekonomisk och energiekonomisk synpunkt som från försvarssynpunkt. Därför är det bråttom att vi får beskattningsregler som uppmuntrar partrederierna.
Fru talman! När jag lyssnade på skatteutskottets ordförande, Rune Carlstein, och konstaterade hans mycket välvilliga inställning till detta problem, fick jag för ett ögonblick för mig att han tänkte yrka bifall till reservationen. Men så hamnade vi där vi har hamnat så många gånger denna dag, nämligen vid påståendet att staketmodellen kommer att lösa även detta problem. I olika motioner har tagits upp åtskilliga problem, som utskottsmajoriteten anser möjliga att lösa genom staketmodellen. Mina förväntningar, som jag redan tidigare har uttalat, ökar oavbrutet för varje betänkande. Samtidigt känner jag dock en liten oro: måtte det inte bli så att staketmodellen kommer att sätta staket kring alla skatteproblem som vi har att lösa här i landet. Jag kan inte riktigt instämma i Rune Carlsteins bedömning att utredningen skall styra takten och prioritera vilka frågor som skall utredas. Jag tycker faktiskt att det är riksdagens uppgift att se till att utredningen tar saker och ting i den ordning som vi finner lämplig.

Fru talman! Vi torde vara ganska överens om att det finns anledning att se över bestämmelserna när det gäller partrederiernas möjligheter att fungera fortsättningsvis. Frågan är bara hur man skall klara det jobbet. Kjell Johansson gör sig litet lustig över staketmodellen. Men ett faktum är att den löser ett av de besvärliga problemen när det gäller partrederinäringen, nämligen hemvisten för partrederiet. Obestridligt är att det problemet löses, om man genomför staketmodellen. När man säger att vi skall lätta på bestämmelserna, måste man ändå vara medveten om att vi i så fall måste se till att inte det upprepas som skedde före 1973. I utskottets betänkande från 1973 står att den uppseendeväckande och tilltagande skatteflykt som förekommer med tillhjälp av gällande regler givetvis bör stoppas i möjligaste mån. Vi måste väl ändå vara överens om att om vi skall ändra reglerna för partrederierna måste det ske på ett sådant sätt att vi inte på nytt hamnar i det läget att vi får en omfattande skatteflykt på detta område. Därför anser jag att företagsskattekommittén på sedvanligt sätt bör gå igenom detta ärende och se vad som kan göras för att hjälpa näringen i detta stycke. Vi skall emellertid vara medvetna om att enbart en lösning av skattefrågan inte avlägsnar alla bekymmer. Såsom Anna Wohlin-Andersson redogjorde för i sitt första inlägg måste man få hjälp även med en rad andra frågor för att kunna klara rederinäringen.

Fru talman! Rune Carlstein sade att jag gör mig litet lustig över staketmodellen. Det var egentligen inte min avsikt, tvärtom. Jag tycker att det förslag som företagsskatteberedningen har lagt fram är oerhört intressant. Jag är också helt på det klara med att det kan på ett avgörande sätt komma att undanröja väldigt många bekymmer som vi har på företagsbeskattningens område, om man använder det med förnuft. Men vi får som sagt inte använda det på det sättet att vi stoppar undan alla problem, vilket har skett här i dag. Det har hänvisats till staketmodellen i sådana frågor där vi faktiskt skulle ha kunnat fatta beslut, om det bara hade funnits ett förslag, och där det inte behövts någon utredning för att ett förslag skulle ha kunnat föreligga. Det var därför som jag sade att det får inte bli så att staketmodellen sätter staket kring alla problem som vi har på företagsbeskattningens område.
Fru talman! Jag ser med stort intresse på företagsskattekommitténs arbete, men jag vill hålla med Kjell Johansson om att riksdagen är oförhindrad att tala om hur man vill prioritera kommitténs arbete. Låt mig sluta med att säga att när fartyg håller på att sjunka, är varken båten eller besättningen hjälpta av att man börjar med att utreda grundproblemen.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 2 om statlig förvaltning m.m. behandlas 15 motioner. Flertalet av dessa rör kontakter mellan enskilda medborgare och myndigheter. I ett avsnitt av den moderata partimotionen, den s.k. frihetsmotionen, till föregående riksmöte konstateras att den enskilde vid sådana tillfällen ofta befinner sig i underläge. Det är ju inte alla som har utbildning eller fallenhet för att hantera lagparagrafer och i skrift kommunicera med en myndighet. Den moderata partimotionen utmynnar i en allmän uppfattning att det nu är dags att sätta gränser för stat och kommun och att stärka den enskildes ställning gentemot myndigheterna. I motionen påtalas bl.a. att medborgarna ofta krävs på detaljerade uppgifter inom snäva tidsramar, medan myndigheterna själva tar mycket god tid på sig att besvara skrivelser från enskilda medborgare. Enligt motionen är det naturligt att också myndigheterna åläggs motsvarande tidsramar för besvarande av skrivelser från enskilda. Det är också angeläget att man förbättrar möjligheterna att få rättelse i en fråga som myndigheterna handlagt felaktigt. För de myndigheter som fattar besluten är dessa oftast rutinärenden. För den enskilde som berörs av besluten kan de vara av vital betydelse. Under sådana omständigheter kräver rättssäkerheten att myndighetsutövningen sker korrekt och oväldigt. Det innebär ett speciellt ansvar för de tjänstemän som har att handlägga dessa frågor. För att upprätthålla respekten för myndigheterna anser därför vi moderater att tjänstemannaansvaret bör återinföras. Det innebär också att enskilda tjänstemän som felat skall kunna åtalas. Justitieombudsmannen fyller en viktig funktion i kontrollen av myndigheternas ämbetsutövning. Men JO-ämbetet måste förstärkas och få vidgade sanktionsmöjligheter. Fru talman! Trots att den enskildes ställning i förhållande till myndigheterna är en central fråga för oss moderater, har inte de moderata företrädarna i konstitutionsutskottet i reservation yrkat bifall till motionsyrkandena. Anledningen är att de konkreta åtgärder som föreslås i motionen är föremål för utredningar eller överväganden inom statsförvaltningen. Vi avvaktar resultatet av dessa, men jag kan redan nu avisera nya moderata frihetsmotio ner om inte snara åtgärder vidtas för att förstärka den enskildes ställning i samhället. I reservation 1 yrkar konstitutionsutskottets moderater att regeringen överväger att komplettera förvaltningslagen med en paragraf enligt ett yrkande i motion 1124 av Gunnar Biörck i Värmdö. Paragrafen borde enligt motionen få följande lydelse: Tjänsteman hos myndighet skall, såväl när det gäller personligt bemötande som i skrift, alltid visa den som söker upplysning, råd eller hjälp hos myndigheten, eller vars sak prövas av denna, respekt och omtanke. Jag yrkar bifall till reservation 1. Till betänkandet har fogats tre särskilda yttranden av den moderata utskottsgruppen. I det första understryks yrkandet i en motion av socialdemokraterna Thure Jadestig och Olle Göransson att besvärstiden, som nu är tre veckor, bör förlängas. På grund av ändrade rutiner och försämrad postgång kan besvärstiden i praktiken vara ytterligare begränsad. I yttrandet konstateras att en förlängning av besvärstiden är en väg att stärka den enskildes ställning. I ett annat yttrande erinrar de moderata utskottsledamöterna om de invändningar som moderaterna hade när den dåvarande socialdemokratiska regeringen utan formellt regeringsbeslut slopade beteckningen kunglig i namnet på statliga myndigheter. Inte minst i umgänget med utlandet kan beteckningen kunglig ha sin betydelse, och yttrandet utmynnar i ett konstaterande att de myndigheter som tidigare allmänt brukade beteckningen kunglig kan fortsätta att använda denna beteckning om de så önskar. Det sista yttrandet gäller förslaget om allmän flaggdag den 4 oktober. Detta datum har efter omfattande demonstrationer med ca 100 000 deltagare både i år och förra året kommit att uppfattas som något av företagsamhetens dag och en symbol för ett fritt näringsliv och marknadsekonomins bevarande. Det är vår förhoppning att 4 oktober-rörelsen skall leva vidare, men vi tror inte att saken gagnas av att den 4 oktober görs till allmän flaggdag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt till hemställan i detta betänkande.

Fru talman! I detta betänkande tas upp ett antal motioner, bl.a. några från folkpartiet. Partimotion 2104 tar upp åtgärder avsedda att stärka samernas rättsliga ställning. Utskottet hänvisar till samerättsutredningen och anför att det är rimligt att avvakta denna utrednings resultat. Numera är dessutom samtliga större sameorganisationer representerade i utredningen. I särskilt yttrande har vi från folkpartiet anfört att vi noga kommer att följa de frågor som aktualiserats i vår motion. Ett antal år har riksdagen efter motioner från folkpartiet diskuterat åldersgränserna för vissa offentliga uppdrag. Vi har åldersgränser för pension och för deltagande i yrkeslivet. Detta är givetvis helt i sin ordning. När det gäller offentliga uppdrag av förtroendekaraktär bör det dock rimligen inte finnas några övre åldersgränser. Det finns f.ö. inte några sådana gränser för de flesta av dessa uppdrag. I riksdagen går det bra att vara ledamot även om man uppnått gränsen för ålderspension. Det anses allmänt vara stimulerande och riktigt att svenska folket representeras av olika ålderskategorier. Det finns några uppdrag som har åldersgränserna kvar. Det mest kända exemplet gäller uppdraget som nämndeman. Reglerna kom till under en tid när den cirkulation som nu är normal vid de politiska partiernas nomineringar inte fanns. Antalet äldre uppdragstagare blev därför oproportionerligt stort. Den risken är mindre nu, och spärren bör avskaffas. Det är betecknande att de organisationer som företräder de förtroendevalda, exempelvis Kommunförbundet, delar folkpartiets uppfattning. Organisationer som företräder yrkesverksamma är däremot mer tveksamma till förändringar. Men, herr talman, det är angeläget att skilja mellan yrkesuppdrag och förtroendeuppdrag, och åldersspärren stämmer inte med den allmänna syn som finns för förtroendeuppdrag och bör därför tas bort. Även pensionärer måste ha rätt att delta i politiskt arbete på alla nivåer. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Vpk har i motion föreslagit att man skall införa en särskild humanparagraf för att motverka orimliga, inhumana och för rättskänslan stötande åtgärder i myndigheters praxis. Vi menar nu inte att myndigheter och förvaltningar av i dag är mindre humana än de var för t.ex. 50 år sedan. Både lagar och synsätt har i stor utsträckning blivit bättre ur den synvinkeln. Men det finns vissa objektiva omständigheter och vissa drag i den offentliga sektorns utveckling som uppenbart riskerar att leda till att fler medborgare drabbas av missgrepp och inhuman eller orimlig praxis. Detta beror inte på tjänstemäns omänsklighet utan på andra, mer svåröverskådliga drag i modern samhällsutveckling. Först och främst har antalet människor som är berörda av myndigheters handlande starkt ökat. I ett modernt industrisamhälle är kontakten mellan medborgarna och den offentliga sektorn naturligt nog tät och intensiv. Redan därigenom ökar risken för att medborgarna skall råka ut för orimligheter. Oerhört mycket i förvaltningarnas arbete lämnas åt praxis. Lagstiftarnas insyn är svag, och det är omöjligt att skriva lagar så att de i detaljer kan reglera praxis. Utrymmet för tjänstemäns och myndigheters interna beslut och styrande förhållningssätt har därmed starkt vidgats. När förvaltningsarbete blir mycket omfattande, blir det vanligen också mycket mer automatiserat och rutiniserat. Detta ökar risken för godtycke och minskar systemets känslighet för individuella och särpräglade situationer. I vissa typer av fall ligger det i själva rutinens och handläggningssystemets natur, att det allvarligt belastar oskyldiga medborgare. Sålunda har konstaterats att inte minst datoriserade rutiner faktiskt kan leda till att en helt oskyldig medborgare straffas för misstag som myndigheten begått. Den klassiska typen av exempel är medborgaren som blir krävd på en parkeringsbot för en förseelse som hon uppenbarligen inte är skyldig till, eftersom hon kan bevisa att hennes bil eller hon själv befunnit sig på ett helt annat håll i landet vid det aktuella tillfället. Man har då rätt att vänta sig att myndigheten inser att en felanteckning av bilnumret har skett och att rutinen har slagit fel. Det är myndigheten som felat, och den skall själv stå för sitt misstag. Så sker emellertid inte. Myndigheten har rätt att kräva att boten betalas in. Datasystemet skall ha sitt. Att människan är oskyldig och att systemet och myndigheten har gjort fel hjälper inte. Detta är exempel på den form av idiotier och övergrepp som skall kunna stoppas. Och myndigheten själv, inte medborgaren, skall vara den som har en uttrycklig skyldighet att stoppa dem. Ett annat exempel är studeranden som reser till högskolestaden glad i hågen eftersom han fått ett databesked om att han är klar för inskrivning. Beskedet är korrekt och oklanderligt, och hans rätt är obestridlig. Men se, högskoleförvaltningen har icke erhållit motsvarande kopia, varför inskrivning vägras. Studenten får fara hem igen. De formella kriterierna var uppfyllda till full evidens, men en rutin satte stopp — en rutin i vars utformning man inte skänkt en tanke åt vad medborgaren kunde råka ut för. Om förnuftet och humaniteten styrt, skulle naturligtvis tjänstemannen ha sagt så här: Skriv in dig! UHÄ:s kopia kommer, och när den kommer bifogar jag den till din akt. Jag skulle också kunna berätta om kvinnan som blev fråntagen sitt bidragsförskott, därför att hon låtit sin frånskilde make vara barnvakt över natten, medan hon själv hade skiftarbete. Här sitter vi lagstiftare och stiftar lagar som skall främja frånskilda makars gemensamma fortsatta ansvar för barnen och därmed hjälpa barnen och mildra skilsmässokonflikterna. Och så går försäkringskassan och torpederar folks ekonomi på detta sätt, bara därför att försäkringskassan har någon logiskt obegriplig och formalistisk definition på att man är samboende med någon i vars lägenhet man tillfälligt sover, oavsett om lägenhetsinnehavaren är hemma eller ej. Jag skulle kunna berätta om fabriksarbeterskan som var så synskadad att hon inte kunde läsa en TV-text med mindre än att hon satte ansiktet en decimeter framför TV-rutan, men som ändå inte ansågs ha sin arbetsförmåga nedsatt med 50 90. Jag skulle kunna berätta om hur jag en gång fick tillbaka en ansökan om förtidspension, som jag färdigställt för en annan persons räkning, med ett besked om att man endast kunde ta upp ärendet ifall jag anhängiggjorde det på en särskild blankett — på vilken det f. ö. helt saknades det utrymme som en relevant redogörelse för fallet krävde. Det hör till saken att jag själv har arbetat ett antal år i förvaltningen och mycket väl vet hur sådana här skrivelser sätts upp. Jag skulle kunna ta upp fall efter fall av dumheter, rutinfel och trakasserier - om jag visste att det tjänade någonting till. Men jag har många års erfarenhet av konstitutionsutskottets värderade ledamöter, så jag skall avstå med tanke på den ringa pedagogiska effekt som jag förväntar mig av sådana lidandeshistorier. Med detta har jag inte på något sätt antytt att konstitutionsutskottets ledamöter är ointresserade av medborgarrättsfrågor, bara att detta intresse hittills möjligen har legat på ett något abstrakt plan. I stället skall jag något granska de argument med vilka utskottet försvarar sitt avstyrkande av vår motion. Det är egentligen bara två argument det handlar om. Det ena är att en humanparagraf skulle leda till ökat godtycke. Det är en något märklig argumentering. Paragrafen skall ju tvärtom hindra att mekaniska rutiner och överdriven formalism resulterar i materiellt godtycke. Det materiellt förnuftiga skall hjälpas att slå igenom, och godtyckligt utformad praxis och godtyckliga beteenden skall avvärjas. Det andra argumentet är hänvisningen till att det finns justitieombudsmän och andra mekanismer för att korrigera saker och ting i förvaltningen. Det är också ett egentligen ovidkommande argument. Dumma och för medborgaren skadliga myndighetsageranden skall hindras och förebyggas. Inget av de fall jag känner till skulle ha varit hjälpta med att JO gav myndigheten en aldrig så hård skrapa. Det är ju det faktiska, materiella övergreppet och myndighetens rutinmässiga vägran att rätta till sina egna missgrepp som är problemet. Vår slutsats blir att det behövs en bestämmelse eller åtgärd av ett slag som förhindrar de typer av övergrepp som beror på klumpiga rutiner, extrem formalism eller direkta misstag. Det behövs för medborgarens skydd. Det behövs som stöd för de många förnuftiga tjänstemän vi lyckligtvis har i offentlig verksamhet — och som vi skall vara rädda om. Om nu konstitutionsutskottets majoritet inte är nöjd med idén i just vår utformning, kunde man kanske ha väntat sig att majoriteten hade haft någon egen tanke i saken, som kunnat vara till nytta. När nu en sådan tanke helt saknas i betänkandet tyder det på en viss brist på intresse. Vi försöker i all blygsamhet i alla fall att demonstrera vårt intresse genom att yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! I KU:s betänkande 1984/85:2 behandlar utskottet flera motioner som i huvudsak rör statlig förvaltning och som väckts under allmänna motionstiden i år och några också under förra året. Utskottet avstyrker samtliga motioner, och skälen till det är bl.a. pågående utredningsoch beredningsarbete beträffande förvaltningslagen och den serviceroll som myndigheterna har. Jag skall redan nu be att få yrka bifall till utskottets hemställan, och jag skall fortsättningsvis uppehålla mig något vid de tre reservationer som finns till utskottsmajoritetens hemställan. Två av reservationerna har den gemen samma nämnaren att de kan sägas beröra förhållandet mellan offentlig verksamhet och enskild person. Som en liten bakgrund vill jag nämna att förvaltningsrättsutredningen lämnade sitt slutbetänkande SOU 1983:73 i oktober 1983. Genom sina betänkanden har man lagt förslag till en ny förvaltningslag. Grundtanken är att skapa en bättre och mera heltäckande förfarandelag för myndigheter i första instans — ett slags motsvarighet till vad kommunallagen utgör på sitt område. Utskottet påpekar att huvudtankarna bakom förslaget kan sammanfattas i tre punkter. Man skall eftersträva enkelhet och snabbhet i förfarandet, kontakterna mellan myndigheter och allmänhet bör underlättas. Det är viktigt att rättssäkerheten inte får eftersättas. Viktiga inslag i förslaget är föreskrifter om vägledning och bistånd, om skyndsamhet och begripligt språk, utredningsansvar och omprövning. Moderaterna önskar att regeringen vid beredningen av ny förvaltningslag skall överväga att komplettera lagen med vad som förordas i motion 1124. Ove Eriksson har nyss föredragit texten, så jag skall inte upprepa detta. En bestämmelse liknande den föreslagna finns i lagen 1980:11 om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen. Man kan kanske konstatera att förslaget till ny förvaltningslag inte innehåller någon preciserad bestämmelse med den inriktning som föreslås i motion 1124. Men man kan också fråga sig: Behövs en sådan precisering, mot den bakgrund som jag nyss har redovisat? Här har man försökt att skapa ett allmängiltigt regelsystem för förbättringar i myndigheternas service gentemot allmänheten. Kan inte det räcka tt. v.? I vart fall bör resultatet av pågående arbete med den här typen av frågor avvaktas. Vpk framhåller i motion 1983/84:336 att trots den utveckling som pågått, så finns en risk för inhumana eller eljest orimliga följder för medborgarna i det nutida samhällets administration. Man efterlyser bestämmelser så att inte formalismen hotar hänsynstagandet till det personliga fallets särart osv. — Visst har samhället och de offentliga institutionerna fått en alltmer komplicerad karaktär, det kan man hålla med motionärerna om. Men vi har ju klart uttalade skyldigheter för domstolar och förvaltningsmyndigheter att beakta allas likhet inför lagen och att iaktta saklighet och opartiskhet. Dispensoch nådeinstituten öppnar ju därutöver möjligheter till individuella hänsynstaganden. Jörn Svensson har nyss nämnt några drastiska exempel. Men utskottets majoritet anser ändå inte att en ”humanparagraf” skulle hindra misstag som tyvärr begås och som måste rättas till på annat sätt. Tvärtom är risken för godtycke, Jörn Svensson, inte helt utesluten — även om vi skulle få en s.k. humanparagraf. Slutligen har man från folkpartiet en reservation av annan karaktär än de tidigare nämnda, där man i anslutning till motion 1982/83:1144 begär ändring så att ingen övre åldersgräns fastställs för offentliga uppdrag. Motionärerna anger det som ett slöseri att man i samhällsarbetet inte tillräckligt drar nytta av äldre personer. I KU:s tidigare behandling av liknande ärenden — och det har förekommit en rad sådana under senare år — har man påtalat att åldersgränser i samband med nomineringar berör i första hand de politiska partierna, som inom sig måste klara ut den saken. I KU:s betänkande 1980/81:8 redovisades en genomgång av de åldersgränser som förekommer. De kan sägas främst förekomma i fråga om nämndemannauppdrag i olika domstolar. Samma gäller också taxeringsnämnder. Åldersgränsen är 70 år. Utskottet föreslog att regeringen närmare skulle pröva behovet av övre åldersgränsen som villkor för valbarhet till offentliga uppdrag. Så har också skett, och i proposition har avstyrkts avskaffande av 70-årsgränsen. I sin behandling av propositionen pekade justitieutskottet bl.a. på att ett slopande av 70-årsgränsen skulle skapa ett motsatsförhållande mellan nämndemännen och de lagfarna domare som avgår med pension vid 67 års ålder. Med anledning bl.a. av att riksdagen så nyligen behandlat den frågan finner KU inte skäl till nya initiativ. Herr talman! Det har i utskottets betänkande erinrats om att olika aspekter på myndigheternas verksamhet på senare tid varit föremål för särskilda utredningsinsatser och överväganden inom regeringskansliet. Utom översynen av förvaltningslagen görs också särskilda insatser för att förbättra kontakterna enskilda personer och myndigheter emellan. Syftet är ju att myndigheter och anställda inom hela statsförvaltningen skall aktivt verka för bättre service och kontakt med medborgarna. Mot den bakgrunden finns det enligt utskottet inte anledning att ta särskilda initiativ i nuvarande läge.

Herr talman! Yngve Nyquist frågar om det behövs en särskild paragraf där tjänstemän åläggs att visa respekt och omtanke när det gäller att möta den person som söker upplysning, råd eller hjälp hos myndigheten eller vars sak prövas av denna. Ja, Yngve Nyquist, vi anser att det tyvärr behövs en sådan lagparagraf. Naturligtvis kommer den inte att hindra misstag. Jörn Svensson redogjorde vältaligt för flera olika exempel som visar att nuvarande lagstiftning medger misstag. Tyvärr kommer det säkert att bli så också i framtiden. Det allmängiltiga regelverk som Yngve Nyquist hänvisar till räcker inte, utan jag tror att en sådan här paragraf skulle fungera bra. Jag vill i detta sammanhang också säga att jag hyser stor sympati för de synpunkter som Jörn Svensson talat om när det gäller en humanparagraf. Det är möjligt att vi någonstans från våra bägge utgångspunkter kommer att mötas. Vi har tydligen samma uppfattning om detta. När det är så, Yngve Nyquist, att man funnit det nödvändigt att så sent som 1980 komplettera lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen med en paragraf av denna lydelse, varför skulle vi då inte kunna få in en komplettering i förvaltningslagen?

Herr talman! Jag tycker att Yngve Nyquists attityd är både ofruktbar och passiv. När man nämligen konfronteras med sådana här praktiska fall, som inte är ovanliga — jag skulle, om det behövdes, kunna redovisa långa listor med sådana — kommer man fram till att de helt enkelt måste kunna förhindras. Det får inte vara så att en människa plötsligt blir påförd ett betalningskrav därför att en myndighet har begått ett uppenbart misstag. Sedan kan myndigheten, trots att den måste inse sitt misstag, fortsätta att insistera på att inbetalning skall ske för att sedan betala tillbaka pengarna till vederbörande. Det är alldeles orimligt att ställa sådana krav på människor för saker och ting som de inte är skyldiga till. Sådant skall inte behöva hända. Det måste antingen finnas undantagsregler eller någon formell mekanism med hjälp av vilken en tjänsteman som är ansvarig för handläggningen av ett sådant fall kan säga: Här rör det sig om ett uppenbart fel, och här kan vi inte kräva den enskilde på pengar. Sedan kan man diskutera på vilka vägar man skall ge tjänstemännen denna skyldighet eller möjlighet — om det skall ske genom tillkomsten av en paragraf eller genom regler tillsammans med exempelvis agerande på det fackliga planet. Kommunaltjänstemannaförbundet exempelvis har på ett förtjänstfullt sätt tagit upp den här frågan och försöker för sina medlemmar befordra ett humant beteende och en insikt om att man ibland måste träda vid sidan om de formella reglerna, därför att konsekvenserna av att följa dem blir totalt orimliga. Vi hävdar att detta är viktigt, inte minst ur en speciell synpunkt, som Yngve Nyquist som socialdemokrat borde vara känslig för. Vi lever i en tid där den offentliga sektorn utsätts för angrepp av dem som är dess fiender. Det är viktigt för den offentliga sektorns anseende att den offentliga sektorn får ett gott namn och inte belastas med den här typen av bisarra fall och grova misstag. Det är nämligen politiskt skadligt, och det skadar de många goda sidor och viktiga områden som den offentliga sektorn verkar inom och som vi vill slå vakt om.
Herr talman! Ove Eriksson har sagt sig ha sympatier för vad Jörn Svensson har föreslagit. Det skall bli intressant att se om det så småningom kommer något slags blandning av den frihetsmotion som moderaterna har framlagt och de synpunkter på humanparagraf som Jörn Svensson har. Jörn Svensson åberopar sin erfarenhet från tjänstemannaplanet. Det kan också jag göra efter ett antal år i både privat och statlig tjänst. Min uppfattning är att tjänstemän i statlig förvaltning lika väl som tjänstemän inom den privata sektorn inte visar upp någon omänsklighet. De styrs alltför mycket av praxis, säger Jörn Svensson. Men är ändå inte den praxis som går ut på att människor skall behandlas lika inför lagen betydelsefull i sammanhanget? De drastiska exempel, som Jörn Svensson redovisar, och som han rubricerar som idioti, dumdristighet och övergrepp får naturligtvis stå för hans räkning. Själv tycker jag att han använder litet väl starka ord. Skulle vi tillskapa en paragraf av det slag som föreslagits av vpk, kan ändå inte risken uteslutas för olika behandling från skilda myndigheter och ute i länen. Den risken är jag litet rädd för.

Herr talman! Yngve Nyquist förväxlar nog det man skulle kunna kalla den materiella likheten vid behandlingen av medborgare från myndigheters sida med den formella likheten. Vårt förslag tar sikte på att undanröja just sådana stötande fel som är en konsekvens av att man visserligen tillämpar samma rutin men att den leder till så från varandra vitt skilda och för vissa medborgare orimliga konsekvenser, just på grund av sin formalism, att den materiella likheten, den materiella rättvisan, blir lidande. Därför menar vi att det behövs någon form av agerande, någon form av bestämmelse, som medför att den formella likheten inte används för att så att säga undergräva den materiella. Så skedde t.ex. i fallet med studenten som jag har redogjort för. Där tillämpade man formellt samma beteende mot alla sökande, men i detta fall ledde det till materiellt andra konsekvenser, trots att denna student enligt all rimlighet borde ha behandlats lika som alla andra studenter som kom för att skriva in sig. Jag vill också betona att mycket av skulden till sådana förhållanden ligger i de speciella typer av rutiner som uppkommer vid en förvaltningsdatorisering och som icke rättas till därför att det kostar pengar och man måste programmera om eller ändra bestämmelser och rutiner internt inom förvaltningen. Man gör sig inte den mödan, utan medborgarna får hellre lida. Till slut skulle jag, med anledning av Yngve Nyquists kommentarer till mina och den moderate talarens propåer, vilja säga: Vi skulle helst se att vi kunde verka för en humanisering och ett undanröjande av sådana orimligheter som jag har påtalat tillsammans med socialdemokraterna och tillsammans med övriga partier. Men det fordrar litet större aktivitet från Yngve Nyquists sida.
Herr talman! Den aktivitet som Jörn Svensson efterlyser tycker jag har kommit till synes i den utredning som regeringen nu bearbetar. Här kan vi förvänta oss ett förslag så småningom. Om man syftar till enkelhet och snabbhet vid behandlingen, om man vill att kontakterna mellan myndigheter och enskilda skall underlättas, om man vill att rättssäkerheten inte skall eftersättas, då måste man naturligtvis vara försiktig i sitt agerande. Jag tycker nog att det finns skäl att avvakta. Självfallet har jag samma synpunkter som Jörn Svensson beträffande de exempel som han har tagit fram. I samband med datorisering kan det naturligtvis uppstå problem, men då skall givetvis någon ansvarig i ett led av ärendet försöka rätta till detta, och jag tror att man redan nu har förutsättningar att göra det. Så långt kan Jörn Svensson och jag vara överens.

Herr talman! Jag är på sätt och vis tacksam att jag genom andra värvi rikets tjänst var förhindrad att bli indragen i så självuppgivna meningsyttringar som dem man nu kan ta del av i konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:2.

Men det hade varit bra om konstitutionsutskottet i detta betänkande verkligen gjort sig till medborgarnas talesman. Jag vill naturligtvis inte skära alla myndigheter och myndighetspersoner över en kam. Det finns bra och det finns dåliga. De som är bra — och jag har på senare tid träffat på minst fem sådana — borde oftare än som sker få bevis på vår uppskattning. De dåliga måste identifieras, omskolas och placeras på uppgifter där de inte kan skada medborgarna. Självtillräckligheten och okunnigheten är stora, rakt genom hierarkierna. Tullverket kan t.ex. inte skilja på skatter och avgifter. Dess generaldirektör — och kanske också andra generaldirektörer och domare — borde examineras på tillämpliga delar av regeringsformen innan de skulle få tillträda sin tjänst. Svea hovrätt har för sin del agerat på ett föredömligt sätt genom att anlita konstitutionsutskottets kanslichef som föreläsare över konstitutionella spörsmål av betydelse för den vanliga juridiken. Men staten har också avstått för mycken makt åt kommuner och fackliga organisationer och tillåtit landsting, kommuner och sådana organisationer att sluta sig samman i alltför starka överorganisationer, som nu för tiden hotar både de enskilda medborgarna och statsmakten själv. Det är på tiden att riksdagen fattar tyglarna och garanterar medborgarnas rätt mot myndigheter och överorganisationer. Detta är en vital uppgift för oss som ”folkets främsta företrädare” och dess försvarare mot översåtarna. Många av de nya tycks mera maktfullkomliga än de gamla, och många av dem har varken erforderliga kunskaper eller tillräckligt känsliga samveten. Jag har hittills, herr talman, i snart 70 år levt lycklig utan att känna till skillnaden mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär, och jag delar förmodligen den bristen på kunskap med en överväldigande del av den svenska befolkningen. Delgivning och överklagande av beslut borde inte behöva vara tillkrånglade på det sätt som antyds i betänkandet. Raka spår borde det vara, överallt och för alla. Det låter fint med den kommunala självstyrelsen. Men om den manifesterar sig genom att kvälja dom och sätta sig över gällande lag — som nyligen skett flerstädes i landet — så har högsta rätt blivit högsta orätt, och det är vår sak att tillse att vederbörande befordras till näpst, oavsett om det rör sig om kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär eller något annat. Det är ytterligt demoraliserande att bevittna det spektakel som nu avslöjas. Enda sättet för medborgarna att få sin rätt förefaller till slut vara att skaka om myndigheterna, att kunna utkräva personligt ansvar, för bakom den anonyma myndigheten hukar sig människor rädda om sitt eget skinn. Det är därför man har desarmerat JO och genom uttunningen av tjänsteansvaret i vissa fall ytterst förvandlat lag och rätt till en facklig förhandlingsfråga. Jag skulle vilja utrusta JO — kanske en enda och inte fyra? — med ett bart huggande svärd i stället för de bojor som nu fjättrar handlandet. Jag skulle också önska att JO:s erfarenhetsvärld främst vore domstolens snarare än statsförvaltningens — domarens, åklagarens eller advokatens — så att han inte ett ögonblick förleddes att göra överhetens värderingar till sina egna eller att i maktlöshetens tecken ge upp inför byråkratiska undanmanövrer. Sjukvården, vars utövare har svårt att inse att deras verksamhet skulle anses vara ”myndighetsutövning”, har ändock lagar över sig, som stadgar att patienterna skall visas ”respekt och omtanke”. Det är i allmänhet en alldeles onödig föreskrift just där: för de allra flesta är det självklart. Sjukvårdens utövare är nästan också de enda som får kännbara straff för oavsiktliga felgrepp, kanske efter långa och tröttsamma jourdygn. Som jag ser det är det en ovansklig heder för medborgare av denna kategori att — som nästan de enda i landet — bli tagna på allvar, bli utsatta för förväntningar, och anses ha ansvar för sina gärningar och därför också ha privilegiet att bli straffade när de gör fel och inte betraktas som i grunden oansvariga och därför ursäktade. Sådant hör ihop med ärlighet, självständighet och kurage. Det är beklagligt att konstitutionsutskottet inte ansett sig kunna utsträcka kravet på sådana mänskliga och moraliska kvalifikationer till andra myndighetspersoner. I stället för att huka sig och söka betäckning i en urvattnad tjänsteansvarslagstiftning borde hederliga människor i förvaltningen själva begära att bli myndigförklarade av riksdagen och få stå för sina gärningar. Herr talman! En enligt grundlagen formellt mäktig, men i verkligheten ganska maktlös, riksdag bereder sig nu att nästa år fira 550-årsminnet av det riksmöte som kom till stånd sedan Engelbrekt framgångsrikt tagit upp kampen mot det dåtida fogdeväldet. Vad har vi gjort och vad gör vi för att bekämpa det nutida fogdeväldet? Är konstitutionsutskottet grundlagens värnare, medborgarnas trygga beskärm mot en maktfullkomlig överhet, eller bara ännu en myndighet, som med beklagande förklarar varför det inte går att göra något åt någonting av det myckna som blir fel här i landet? Jag drömmer inte om ”en vantrons oskuld” eller ”ett trolöst, njutningslystet och barmhärtigt hjärta”, som en gång Lars Gyllensten, utan i stället om en riksdag som är på alerten och gör något för människorna och gör det nu, och inte bara med sömngångaraktig säkerhet följer 1809 års konstitutionsutskotts råd att vara visligt trög till verkning men fast och stark till motstånd. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen, som bl.a. följer upp min motion nr 1124.
Herr talman! Det förvånar mig något att Gunnar Biörck i Värmdö, med det sinne han har för korrekthet och god ton, ville göra ett sådant svepande angrepp på landsting, fackliga organisationer och översåtar, som han uttrycker det. Jag skall inte bemöta detta i detalj. Men jag vill ta upp en punkt som han angriper. Han talar om den föreskrift som finns om hur sjukvårdspersonalen skall förfara gentemot de människor som söker vård som om föreskriften vore onödig. Här vill jag verkligen anmäla en helt annan mening. Jag tycker nämligen att parallellen med sjukvårdspersonalen inte är rimlig. När människorna möter läkare och sjuksköterskor är de ofta i en sårbar situation. De är svaga, kanske både somatiskt och mentalt. Då finns det verkligen behov av en föreskrift om hur den personal som de i sitt sårbara tillstånd möter skall bete sig. Jag är övertygad om att många av de människor som söker myndigheter och myndighetspersoner i olika avseenden har en helt annan status. Därför är det inte nödvändigt med några detaljföreskrifter om hur de skall bete sig. Jag tror att normalt funtade tjänstemän klarar den saken på ett hyggligt sätt ändå.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting emot att det står om respekt och omtanke i föreskrifter för sjukvårdspersonalen. Vad jag sade var bara att jag tror att det inte finns någon personalkategori här i landet för vilken detta är mer naturligt på grund av deras utbildning och dagliga verksamhet än just sjukvårdens personal. Min erfarenhet är att ett sådant stadgande närmast är överflödigt. Men om det finns en annan uppfattning bör det naturligtvis finnas sådana föreskrifter och det är ju i själva verket dem jag åberopat.